Herr talman! Inledningsvis yrkar jag bifall till reservation 23 under punkt 15. För övrigt står jag självfallet bakom samtliga kristdemokratiska reservationer. I dag tar vi upp en nationell handlingsplan mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering. Vi kristdemokrater välkomnar alla åtgärder för att få ett samhälle byggt på respekt. Jag vill beröra några punkter som vi tar upp i vår motion. Vår politik tar sin utgångspunkt i en helhetssyn på människan som innebär att alla människor har samma absoluta och okränkbara värde oavsett kön, ålder, social position, etnisk tillhörighet eller sexuell identitet. Vi vill solidarisera oss med de svaga och förtryckta samt ansvarigt värna och förvalta djur, växter och jordens resurser. På denna människosyn och värdegrund vill vi bygga demokratin. Herr talman! Denna värdegrund bör även prägla beteende medborgare emellan. Denna människosyn och värdegrund är grunden för tolerans.

Herr talman! Familjens centrala roll innebär att den är speciellt viktig de allra första åren av uppväxten, och det fokuserar familjens speciella ansvar. Därför anser vi att en god familjepolitik är en grundläggande förutsättning för detta viktiga arbete. Detta sker bäst genom att barn får växa upp i trygga familjer som kan föra över normer och hjälpa barnen att bygga upp en inre kontroll som gör det lättare att stå emot frestelsen att bryta mot de regler som bygger upp samhället. Föräldrar och andra vuxna som har ansvar för barnuppfostran är alltså en viktig målgrupp i denna effektiva politik som är möjlig att bedriva. Mer tid för barnen har en rad positiva följdverkningar för barnet. Familjens roll som etisk signalgivare och uppbyggare av den inre kontrollen är av avgörande betydelse. Herr talman! Skolan bör tillsammans med föräldrarna föra samtal om vilka värderingar som är viktiga att föra vidare till nästa generation. Eleverna måste få träna i att utifrån människovärdeprincipen fundera över s.k. etiska dilemman, för att på så sätt tränas till etisk reflexion i vardagen. Värdegrunden måste finnas mitt i skolans vardag och kopplas till den egna situationen och det egna beteendet. Det är angeläget att den nya lärarutbildningen ger blivande lärare goda möjligheter att arbeta aktivt med värdegrundfrågor och etiska riktlinjer. I dag kan en blivande lärare passera genom hela lärarutbildningen utan att arbeta med begreppet värdegrund. Detta är oacceptabelt. Herr talman! Kristdemokraterna anser att samhället har ett ovillkorligt ansvar för att barn och unga skyddas från övergrepp och för att de får växa i en trygg, utvecklande och värdig miljö. Målet kan därför inte bara vara att minska mobbning utan måste vara att se till att inte något barn eller någon ung människa ska utsättas för mobbning. Arbetsmarknad och arbetsliv är ett område för sig. Kristdemokraterna delar uppfattningen att diskriminering i arbetslivet är ett allvarligt problem. Lagstiftning mot diskriminering och trakasserier är regeringens viktigaste medel för att motverka dessa. Fackföreningar har ett ansvar för att kontrollera och övervaka sina medlemmars intressen och se till att diskriminering bekämpas. Kristdemokraterna anser att det är allas gemensamma ansvar att motarbeta och förhindra att diskriminering och mobbning förekommer på arbetsplatserna. Herr talman! Kultursektorn är en viktig del i arbetet att motverka främlingsfientlighet och rasism. Vi menar att museerna är en naturlig plats för diskussion om människans förutsättningar, livsfrågor och värderingar under olika tidsepoker både i Sverige och i andra delar av världen. Invandrarorganisationerna nämns väldigt lite i regeringens plan mot rasism. Det finns en viktig princip när det gäller minoriteter, det är att de själva måste få möjligheten att uttrycka på vilket sätt de vill vara med och samverka i majoritetssamhället. Herr talman! Jag vill nämna något om religionsoch yttrandefrihet i lagstiftning. Kristdemokraterna delar regeringens uppfattning att det är viktigt att skydda homosexuella som alla andra medborgare mot våld och hets. Kristdemokraterna anser vidare att det är angeläget att avvägningen mellan å ena sidan religionsfriheten och yttrandefriheten och å andra sidan behovet av skydd för minoriteter görs med omsorg. Det måste vara möjligt att offentligt diskutera olika livsstilar eller livsåskådningar. Det är därför viktigt att inte genom lagstiftning träda religionsfriheten för när. Avslutningsvis vill jag säga att man i stort sett kan stadga alla lagar, men att förändra attityder är nog svårt att stadga. Det är något som måste ske i människans inre och inte genom lagar. Jag hoppas att vi kan få ett samhälle med har respekt för människors alla olikheter.

Herr talman! Jag menar, Kalle Larsson, att det är väldigt viktigt att värna religionsfrihet och yttrandefrihet. Man kan inte med hjälp av lag förhindra att vissa religioner yttrar sig på något stötande sätt om homosexuella eller andra grupper. Jag tycker att man måste ha friheten att diskutera t.ex. Koranen. Man måste kunna öppet diskutera det utan att vi med lagstiftning ska förbjuda någons yttrandefrihet.
Herr talman! Ska jag då uppfatta Magda Ayoub så att - hon får rätta mig om jag har fel - att det är okej att hetsa mot homosexuella så länge man säger att det är en del av ens religion, att det är helt okej att hetsa mot människor på grund av sexuell läggning så länge man säger att det är en viktig del av ens religionsutövande? Är det så jag ska uppfatta det? Vad är annars problemet med att ha en tydlig och klar lagstiftning, som faktiskt förhindrar hets mot människor på grund av sexuell läggning, och samtidigt ha en öppen diskussion om religions och åsiktsfrihet? Jag förstår inte riktigt gränsdragningen. Vi gör ju inskränkningar i yttrandefriheten, exempelvis när det gäller hets mot folkgrupp i dag. Ställer Magda Ayoub och Kristdemokraterna upp på att den skulle utvidgas till att också gälla hets mot homosexuella eller hets mot människor på grund av sexuell läggning?
Herr talman! Absolut inte, så menar jag inte alls och inte heller mitt parti. Däremot handlar religionsfriheten och yttrandefriheten för olika religioner inte om hets mot homosexuella. Det handlar om att kunna diskutera värdigt och med tanke på omsorgen om dessa personer. Absolut inte hets mot folkgrupper! Kalle Larsson missuppfattade mig. Religion ska kunna diskuteras med värdighet utan att man diskriminerar olika religioner. Jag vill verkligen understryka att det inte går att stadga lagar som förbjuder olika religioner att yttra sig enligt deras sätt att uttrycka sig.

Herr talman! Jag har en dröm, att alla människor ska mötas med respekt och få ett värdigt bemötande - en dröm att alla samhällen ska präglas av mångfald och respekt för enskilda individer, oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, hudfärg, sexuell identitet och politisk eller religiös övertygelse. Denna dröm är alltför ofta just en dröm därför att verkligheten för väldigt många ser annorlunda ut. Vi har ett samhälle där det förekommer rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering.

Den globalisering och internationalisering som vi nu upplever gör att vi måste ta till vara samhällets mångfald för att få större utveckling och framgång. Att inte ta till vara mångfalden innebär stora förluster både för samhället och för enskilda individer. Herr talman! Det är inte den lilla gruppens intolerans som är det stora hotet mot fred och demokrati, utan det stora hotet ligger i massans tystnad. Vardagsintolerans kan yttra sig på många olika sätt, genom uttalanden om homosexuella, som aldrig skulle accepteras om det gällde andra människor, eller genom de invandrare som söker jobb efter jobb men aldrig får något svar på varför de inte får arbetet. Alltför ofta kommer denna vardagsintolerans från människor som vi känner och umgås med. Därför händer det ofta att kränkande uttalanden och åsikter bagatelliseras. För att bekämpa nazism och rasism behövs återkommande och regelbundna insatser från det offentligas sida. Avgörandet blir när människor är beredda att gå till konflikt för att hävda grundläggande mänskliga värden. Mycket återstår att göra till stöd och uppmuntran för alla dem som diskrimineras på grund av kön, ålder, etnisk tillhörighet, hudfärg, sexuell identitet, politisk eller religiös övertygelse. Herr talman! Centerpartiet har tidigare föreslagit att vi ska ha en samlad diskrimineringslagstiftning. I skrivelsen redovisar regeringen att den avser att ge tilläggsdirektivet till den utredning som har till uppgift att utreda skydd mot diskriminering, N2001:01, att överväga frågan om en sammanslagning av några eller samtliga ombudsmän som är underställda regeringen. Centerpartiet anser att ombudsmännen ska slås ihop till en gemensam myndighet. Det är viktigt att markera att en sammanslagning även bör omfatta jämställdhetsfrågorna. Vidare anser vi att ombudsmännen ska underställas riksdagen i stället för, som i dag, regeringen. Om ombudsmännen underställdes riksdagen skulle deras roller kraftigt förstärkas och förtroendet för dem hos allmänheten skulle öka. Detta bör behandlas av den utredning som nu utreder en sammanslagning av ombudsmännen. Herr talman! Centerpartiet anser vidare att samhället har ett ovillkorligt ansvar för att barn och unga skyddas från övergrepp och för att de får växa upp i en trygg, utvecklande och värdig miljö. Därför kan målet inte bara vara att minska mobbning, utan det måste vara att inte något barn eller någon ung människa ska utsättas för mobbning. Vad som helst kan utlösa mobbning. Det kan vara utseende, klädstil, religion eller fel intressen. Det är viktigt att påpeka att det inte är den som är mobbad som är avvikande, utan att det är den som mobbar. Skulden får aldrig läggas på den som mobbas. Här måste vuxenvärlden ta ett stort ansvar. Detta ansvar innebär att vi måste vara mycket lyhörda, ha ögonen öppna och reagera om vi ser något som vi upplever som fel. Det kraftfullaste sättet att komma åt mobbning och våld är att omedelbart införa nolltolerans i skolorna. Att slippa mobbning måste vara en rättighet för varje ung människa. Dessutom har rasförtryck, förföljelser av minoriteter, trakasserier och misshandel av homosexuella svårare att få fäste om barn och ungdomar vistas i miljöer fria från våld och nedlåtande sätt att tala. Herr talman! Historiskt sett har arbetslinjens tilllämpning inom svensk politik varit vägledande. Yrkesrollen eller den position som man har haft på sin arbetsplats har varit grunden för individers möjligheter att påverka sin egen vardag och därigenom även möjligheterna att förverkliga sitt livsprojekt. En av de viktigaste åtgärderna för att minska segregeringen i samhället är att öka förutsättningarna för deltagande i arbetslivet. Detta kan ske genom att invandrade personer direkt vid mottagandet erhåller en arbetspraktik och i kombination med denna praktik ges möjlighet att studera svenska språket. Stora grupper av invandrare fyller i dag funktionen som arbetskraftsreserv. Varken privata eller offentliga arbetsplatser uppfyller kraven på mångfald inom arbetslivet. Utanförskap i arbetslivet leder till ekonomiska och sociala problem och känsla av maktlöshet. Principen om lika behandling av alla individer och grupper i samhället måste vara ledande inom det arbetsmarknadspolitiska området. Herr talman! I det här betänkandet finns också ett yrkande med från Centerpartiets integrationsmotion från allmänna motionstiden. Detta handlar om segregation mellan familjer i skilda stadsmiljöer, mellan rika och fattiga, mellan högutbildade och lågutbildade och mellan människor boende i stad och på landsbygd. Det är ett stort samhällsproblem oavsett om det har etnisk eller kulturell grund. Delade städer och segregerade bostadsområden är ett stort demokratiskt, ekonomiskt och socialt problem. Det är en form av diskriminering om segregationen uppkommer därför att majoritetsbefolkningen har valt bort människor med lägre inkomster, annan etnisk eller kulturell bakgrund och om det får till följd att minoriteten ofrivilligt måste bosätta sig i ett visst område. För att motverka segregation krävs att människor är medvetna om sina rättigheter och skyldigheter. Alla enskilda människor har ett ansvar, och det krävs statliga, kommunala och lokala insatser för att klara detta. Den grundläggande åtgärden för att komma till rätta med segregeringen är att på alla plan och i alla sammanhang motverka diskriminering. Till sist, herr talman, står jag givetvis bakom alla våra reservationer, men jag yrkar bifall endast till reservationerna 3 och 27.

Herr talman! Folkpartiet liberalerna har tagit del tagit del av en i huvudsak positiv handlingsplan. Jag vill rikta ett tack till statsrådet Sahlin för hennes personliga och starka engagemang i denna fråga. En kvinna med mörk hy nekas rätt till försäkringsersättning efter ett överfall, eftersom hon enligt försäkringsbolaget fick skylla sig själv om hon var ute på kvällen. Som mörkhyad måste man ju inse att man kan vara provocerande. En handikappad kille söker jobb som tidningsutdelare, men får inte chans att pröva på jobbet. Den som har ben som inte fungerar får tydligen inte visa vad hans eller hennes händer kan utföra. Statliga Vasakronan vägrade att hyra ut lokaler till romernas frikyrkliga församling. Vad kan vi då kräva av privata arbetsgivare eller hyresvärdar när diskriminering förekommer också inom det offentliga? Sverige utvisar för närvarande asylsökande med homosexuell läggning till obehagliga regimer, med risk för att dessa personer går en livsfarlig framtid till mötes. Ett annat exempel på diskriminering, mer institutionaliserad, är asylprocessen. Varför ska inte asylsökande ha möjlighet till rättslig prövning av sin sak i en rättssäker process i riktiga domstolar utan tvingas vända sig till Migrationsverket och den av alla ifrågasatta Utlänningsnämnden - av nästan alla, menar jag? Häromdagen fick vi dessutom höra om en förhoppningsvis inte så frekvent men ändå existerande myndighetskultur på Migrationsverket: Att lura asylsökande i fällor så att polisen kan gripa dem och slänga ut dessa människor. Glädjande nog vill jag notera att jag har sett betydande civilkurage och ledarskap hos den ställföreträdande generaldirektören för Migrationsverket, som tydligt bett om ursäkt offentligt. Diskriminering förekommer således från såväl enskilda beslutsfattare som myndigheter, företag och organisationer. Ibland sker det medvetet men ganska ofta också omedvetet. Idén om alla människors lika värde är en bärande tanke för liberalismen. Folkpartiet liberalerna kämpar för att förverkliga denna tanke i praktiken. Diskriminering och särbehandling av grupper som tillhör minoriteter, exempelvis invandrare, kan därför inte accepteras. Att slipa diskrimineras är en mänsklig rättighet. Frågan är då hur skyddet mot diskriminering ska utformas. I en demokrati är det självklart att alla människor ska behandlas lika. Staten får inte genom lagar eller rättstillämpning missgynna medborgare eller andra människor på grund av exempelvis etnisk identitet. Det innebär att jag samtidigt också måste visa respekt för mångfalden. Likabehandling behöver ju inte betyda att det ska vara exakt lika för alla. Man kan ta det här med mångfald inom skolväsendet eller inom vård och omsorg som exempel. Människor är olika och har därför rätt att mötas med respekt för sin person. Hur långt ska då förbudet mot att diskriminera sträcka sig? Vi menar att förbudet mot att diskriminera även måste gälla mellan arbetsgivare och anställda samt i rättsförhållandet mellan exempelvis privata företag och kunder. Ta det här med restauranger som uppenbart delar upp människor. Att de gör det beroende på om de är coola eller inte coola kan man väl leva med. Det drabbar alla lika. Men man delar också upp mellan mörkhyade och etniska svenskar. En enskild individ som faller offer för diskriminering måste alltid kunna få upprättelse i domstol. Intoleransen och rasismen eller främlingsfientligheten är livsåskådningar som i kontrast till liberalismen tar avstånd från tanken om alla människors lika värde. Diskriminering kan förekomma med rasistiska motiv men också utan några som helst onda avsikter, som jag sade. Medan diskriminering är en handling som kan förbjudas och motverkas genom sanktioner kan ideologiska avarter som dem jag var inne på inte bekämpas med hjälp av samma metoder. Det här har vi tidigare hört andra exempel på, och regeringen redovisar goda tankar om värdegrund i skolan, opinionsbildning etc. En annan principiellt viktig fråga är om staten genom lagstiftning ska kunna ålägga offentliga organ och privata företag och organisationer att vid exempelvis anställningar och utnämningar särbehandla personer ur en viss förfördelad grupp för att kompensera denna som kollektiv. Detta kan ske på olika sätt. Ett sätt är att ställa olika krav på olika individer och grupper. Vi menar dock att den formen av positiv särbehandling riskerar att leda till en ny diskriminering eftersom inte alla människor då behandlas lika, vilket strider mot den liberala människosynen. Åtgärder av detta slag riskerar att öka spänningen mellan grupper i samhället som redan i dag är alldeles för segregerade. De skulle dessutom leda till orättvisa mellan grupper som kan vara diskriminerade på samma gång. Alltså motsätter sig Folkpartiet liberalerna kvotering av personer från minoriteter. Den svenska rättsordningen vilar på principen om alla människors lika värde och allas likhet inför lagen. Enligt grundlagen får lagstiftningen inte innebära att någon medborgare missgynnas för att hon med hänsyn till sin hudfärg eller sitt etniska ursprung tillhör en minoritet. I dag regleras skyddet mot diskriminering civilrättsligt, och den viktigaste sanktionen är skadestånd. Här gäller fyra olika lagar beroende på om diskriminering sker på grund av etnisk tillhörighet, sexuell läggning, kön eller funktionshinder. Vår mångfald av ombudsmän bevakar att lagarna efterlevs. Lagarna omfattar både direkt och indirekt diskriminering oavsett om det finns diskriminerande avsikt hos t.ex. arbetsgivare eller inte. Uppdelningen på olika lagar försvårar dock i onödan för arbetsgivare och andra att följa reglerna. Det gäller inte minst småföretagare med små resurser. Även den som vill komma till rätta med diskriminering möter därmed en väl komplicerad lagstiftning. Utanför arbetslivet finns det förbud mot olaga diskriminering i brottsbalken. Enligt denna bestämmelse är det straffbart för en näringsidkare att i sin verksamhet diskriminera någon, på grund av hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller homosexuell läggning, genom att inte gå dem till mötes på de villkor som näringsidkaren tillämpar i förhållande till andra. Bevissvårigheterna här är ju uppenbara. Jag var nyligen i kontakt med ett av Sveriges största försäkringsbolag för att diskutera att många restaurangägare, varav många är människor med invandrarbakgrund, inte kan få försäkringar. Det brinner så ofta, sägs det. Då diskuterar man det här med dem, och de säger att det är försäkringsmässiga grunder. Det brinner ofta. Vi måste ha höga premier eller tacka nej till kunden. Så tar man en diskussion om detta. Det gäller naturligtvis även uraffärer, klockmakare, sådana som säljer dyra klockor. De är ofta s.k. etniska svenskar. De har i rättvisans namn - jag ska inte säga att det är glädjande - också svårt att få försäkringar. Så får man jobba vidare. Men att många människor uppfattar sig som diskriminerade kan jag förstå. Hur som helst omfattar bestämmelserna i brottsbalken inte diskriminering på grund av kön eller handikapp. Det kan tyvärr uppfattas som att vi härifrån värderar olika former av särbehandling på olika sätt. Herr talman! Jag ser att min talartid börjar ta slut. Folkpartiet har i sin motion redovisat en hel del av de åsikter och tankar som vi har och som vi vill föra fram. Om jag får någon sekund till vill jag avslutningsvis bara säga att min kollega Kalle Larsson här kom med några fullständigt obegripliga och oförklarliga utfall - om man inte står helt fastkedjad i en gammalkommunistisk sörja. Han kopplar ihop högerextrema krafter med vanliga högerkrafter som tydligen är för marknadsekonomi. Han ställer marknadsvärde mot människovärde. Vårt nuvarande pensionssystem med fonder och sådant är tydligen något som då kränker människovärdet, för det bygger på marknadsvärdet. Jag vore glad om Kalle Larson i en replik kunde utveckla sina synpunkter på andra högerkrafter och säga om dessa inkluderar några här i kammaren som arbetar för frihandel och marknadsekonomi.
Herr talman! Låt mig börja med att notera att mina anföranden och deras innehåll väljer jag och inte Johan Pehrson. Vi kan vid andra tillfällen föra en politisk diskussion om vad högerkrafterna betyder och om vilket problem det faktiskt innebär för människovärdet att vad som helst kan köpas och säljas för pengar, också människors arbete och människors liv. Men min fråga rör en annan sak. Jag har i dagens betänkande noterat att Folkpartiet inte har några invändningar mot de satsningar som regeringen har för avsikt att genomföra som drar i opinionsbildande riktning när det gäller dessa frågor. Min ganska grunda kunskap - det må erkännas - om liberalismen säger mig ändå att liberalismen är en av de ideologier som vill stärka individens integritet just i fråga om att staten inte ska lägga sig i vad man ska tycka och tänka. Min fråga till Johan Pehrson handlar därför om den här typen av åsiktskampanjer, som Folkpartiet dessutom vill utveckla till andra ideologier. Känner Johan Pehrson och Folkpartiet möjligen igen den typen av tänkande från några andra stater i världen, som i vanliga fall brukar kritiseras häftigt av såväl Johan Pehrson som mig? Det gäller att man faktiskt lägger sig i vad människor ska tycka och tänka.
Herr talman! Självklart står det Kalle Larsson fritt att säga vad han vill, och det är jag väldigt tacksam för. Det är alldeles för många människor i den här världen som inte får yttra vad de vill, och de brukar i regel höra hemma i de delar av världen där man tilllämpar ett system som kallas kommunism. Kalle Larsson brukar med stor kärlek säga att han själv tillhör kommunisterna. Det är en ideologi som har förtryckt människor under många år och som ändå har glömts bort. Många människor kan bli förförda över tanken på detta, som till en början ser ganska vackert ut men som i sin praktiska tillämpning överallt på denna jord alltid har lett till förtryck och elände. Människors stora tillkortakommanden där är ju absurda. Jag tycker alltså att det finns poänger med att man arbetar aktivt med opinionsbildning inte bara mot avartsideologier som nazism etc. utan även på den andra s.k. kanten och framför allt i ett historiskt perspektiv. Därmed inte sagt att Kalle Larsson inte gör ett väldigt gott arbete i dag. Men han hämtar näring ur en historia som är allt annat än snövit. Herr talman! Avslutningsvis vill jag yrka bifall till
Herr talman! Det vore förstås intressant om Johan Persson någon gång kunde ge kammaren och mig exempel på tillfällen eller uttalanden från min eller någon aktiv nu levande vänsterpartists sida där vi försvarar de brott mot mänskligheten som har begåtts i kommunismens namn. Den historien är något som åtminstone jag gärna och ofta kritiserar. Som parti har också Vänsterpartiet varit föregångare när det gäller att gräva i vårt eget förflutna och låta oberoende forskare reda ut vad partiet har haft för missgärningar tidigare. Och nu har vi tagit oss vidare i vår utveckling. Frågan är ganska viktig, Johan Pehrson. Det paradoxala inträffar ju uppenbarligen att det är den vänster som ofta kritiseras av Folkpartiet för att vilja lägga sig i och tala om för människor vad de ska tycka och tänka som här försvarar människors rätt att själva bilda sig uppfattningar om dessa frågor. Johan Pehrson och Folkpartiet däremot sluter inte bara upp bakom regeringens opinionsbildande åsiktskampanjer, utan vill också utveckla dem till att omfatta ännu fler ideologier. Det märkvärdiga är att liberalismen här ställer sig på den sida som vill använda staten - och det är det som är det väsentliga - som instrument för att tala om för människor vad de ska tycka och tänka. Det är paradoxalt, men det är inte särskilt överraskande.
Herr talman! Staten har ett ansvar för utbildningsväsende osv. Det är jätteviktigt att vi har skolböcker som tar upp alla möjliga politiska dimensioner. Men när man drar de historiska rötterna är det viktigt att man får lära sig sanningen och veta vad som har hänt. Kalle Larsson har säkert aldrig försvarat massmord - det hade varit häpnadsväckande. Däremot bekänner du dig till en ideologi som i sin praktiska tillämpning nästan alltid har lett till massmord. Det är enastående att Kalle Larsson inte kan dra en annan slutsats av detta.

Herr talman! Kära åhörare! Kammarkamrater! Statsrådet - som jag är så glad är här! Vi välkomnar den här handlingsplanen. Här finns idéer som Miljöpartiet de gröna har drivit länge. Det gäller t.ex. frågan om att utreda möjligheten att samordna lagstiftningen mot diskriminering i arbetslivet och att utöka den till fler samhällsområden. På många punkter vill vi gå längre än regeringen, och i vissa ståndpunkter skiljer vi oss åt. Integrationspolitiken borde genomsyra alla departement och myndigheter. Ett särskilt verk kanske kan motverka det syftet. Organisatoriskt har integrationsenheten inom regeringen flyttats från Kulturdepartement till Näringsdepartementet. Men integration är varken bara en kulturfråga eller en arbetsmarknadsfråga. Flera organisationer som arbetar mot främlingsfientlighet har påpekat att regeringens satsningar på området haft kortsiktig karaktär. Resurser har tilldelats olika projekt, och man har saknat permanenta strukturer som kan möjliggöra ett långsiktigt arbete. Diskriminering behöver inte ha sin grund i främlingsfientlighet eller homofobi, utan kan också bero på okunskap och fördomar. Många människor diskriminerar omedvetet. Ofta beter vi oss slentrianmässigt och utan att reflektera. Arbetet mot denna dolda och vardagsmässiga främlingsfientlighet måste också prioriteras. Det är den formen av diskriminering som är grogrund för den öppna och synliga främlingsfientligheten. 1996 lämnade Miljöpartiet in en motion om att utmönstra ordet ras från den svenska lagstiftningen eftersom det inte finns något vetenskapligt stöd för att dela upp människor i raser. Riksdagen antog motionen, och en utredning kommer med förslag på hur detta kan göras. Vi vill att det arbetet fortskrider och påskyndas. När jag läste motionen i samband med skrivelsen kom jag att tänka på en händelse i början av 1960 talet. Jag var lågstadielärare i Stockholm då. I en bok i samhällskunskap - det hette inte så då, men det var det som det handlade om - fanns det en sida där det stod: Jorden befolkning delas in i fyra raser; den vita, den svarta, den gula och den röda. Jag var alldeles nyutexaminerad, så det var väl med lite darrande hand som jag lät barnen stryka ett stort streck över den sidan. Sedan berättade jag om hur tokigt detta var, och att man inte kunde dela in folk på det här sättet. Då skulle man lika gärna ha kunnat tala om långa, korta eller vad som helst. Jag hoppas och undrar om detta var något som satte i gång några tankar hos de här barnen, som i dag är i 50-årsåldern. Nu vill jag komplettera med lite mer konkreta förslag. Det är därför jag skriver motioner - jag tycker om att vara konkret. Jag skiljer nu inte på skrivelsen och handlingsplanen, utan tar dem i ett. Enligt regeringen är det Högskoleverket som ska utöva tillsyn över huruvida högskolorna och universiteten lever upp till diskrimineringslagarna. Studenternas rättsskydd kommer inte att kunna stärkas på så vis. Vi skulle önska att tillsynen i stället utövades av en mer självständig instans - kanske med liknande ställning som en ombudsman har. Jag ska också nämna något om polisen. Det måste finnas fler kreativa förslag för att motverka diskriminering på polisområdet än att rekrytera personer med invandrarbakgrund till polisutbildningen. Alla människor bär på fördomar, även personer med invandrarbakgrund. Man kan därför inte anta att en person med invandrarbakgrund inte är fördomsfull på ett främlingsfientligt och diskriminerande sätt. Polisen borde satsa ordentligt på utbildning, och på att motverka den mobbning som förekommer inom Polishögskolan. Man bör även ha återkommande diskussionsmöten där teman som människors lika värde tas upp. Rekryteringen av poliser måste utgå från ett säkert system där personer med bakgrund i främlingsfientliga sammanhang och organisationer finns med. Vaktbolagen har under de senaste åren växt enormt. Enskilda som har anmält ordningsvakter för övergrepp har många gånger hamnat i underläge i rättsprocessen. Vakterna gör ofta en motanmälan. Kanske skulle man också här ha en oberoende instans för att granska anmälningar mot ordningsvakter. Framför allt borde man se till att vakternas utbildning i konflikthantering blir bättre. Statliga myndigheter ska sedan förra året upprätta handlingsplaner för att främja etnisk mångfald på arbetsplatsen samt motverka alla former av diskriminering. Tyvärr framgår det inte i handlingsplanen hur detta arbete ska följas upp och utvärderas. I likhet med vad som gäller för jämställdhetsplaner bör arbetsplatser med fler än tio anställda ta fram mångfaldsplaner. Det kravet bör införas i lagen. Så har vi skolan. Ett av de viktigaste målen i skolan är att förankra grundläggande demokratiska värderingar om människors lika värde. Men skolan fokuserar ofta mer på läroplanens konkreta mål, som t.ex. ämneskunskaperna, än på de övergripande. Anledningen är att det är svårt att konkret arbeta med demokratifrågor. Projekten om värdegrunden, som Utbildningsdepartementet drivit, har just visat den svårigheten. Diskussionerna blev abstrakta, och värdeförankringen hos eleverna misslyckades. De lärare som är ansvariga för värdegrundsprojektet i sina skolor måste få resurser och tid för att fullfölja sitt uppdrag. Regeringen föreslår att man ska utreda möjligheterna till en generell lagstiftning mot diskriminering som omfattar alla eller flertalet diskrimineringsgrunder och samhällsområden. Vår ståndpunkt är att en samordning kommer att effektivisera tillämpningen av diskrimineringslagstiftningen och vi vill att ämnet ska påskyndas. Miljöpartiet har redan tagit ställning till att hets mot homosexuella ska kriminaliseras. Vi tycker att det är sorgligt att det ännu inte har införts i lagstiftningen. Regeringen bör uttala att antidiskrimineringsklausuler inte utgör handelshinder. Vi anser att om Sverige har ratificerat FN:s konventioner mot diskriminering, kan man inte i efterhand säga att ett aktivt arbete mot diskriminering är handelshinder. Det tycker vi att regeringen explicit ska uttala inför FN:s världskonferens mot rasism i Sydafrika i höst. Jag har med tanke på vår tidigare motion om att utmönstra ordet ras medvetet försökt att undvika använda ordet rasism. Jag vet inte om jag har lyckats, men jag tror det. Sist vill jag tala om att jag står bakom samtliga mina reservationer. Men för tids vinnande yrkar jag bifall till endast reservation 8 under punkt 7 och reservation 22 under punkt 14.

Herr talman! Jag ska nu på tio minuter försöka beskriva vad som görs och vilka ytterligare strategier som ska antas för att motverka rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering inom så gott som alla politikområden. Det är förstås en omöjlig uppgift, och därför får jag begränsa mig till några områden. Det finns en tro i dag bland ungdomar om att det går att påverka samhället. Det är inte förvånande utan snarare ett glädjande konstaterande! Även om denna tro givetvis kunde få vara ännu starkare finns den, och den är äkta. Mer än hälften av alla svenska ungdomar tror att de kan påverka samhället. Det här visar den undersökning bland mer än 7 000 gymnasieelever som Aftonbladet presenterade häromdagen. Man konstaterar att det finns ett ökande samhällsengagemang hos ungdomar i dag och att det är de stora frågorna som inbjuder till engagemang och till vilja att vara med och förändra. Det bådar gott. Att nästan alla ungdomar, 78 % i Aftonbladets undersökning, någon gång skriver på en namninsamling visar att det finns en tro på att man själv genom egen aktiv handling kan vara med och påverka i det stora. Hälften av tjejerna i undersökningen och 40 % av killarna kan tänka sig att gå med i ett politiskt parti. När allt kommer omkring är det kanske inte så illa ställt med det politiska intresset. I den allmänna debatten och genom presentationer av olika undersökningar framställs alltsomoftast ungdomar som varande helt icke-politiska varelser. Men den bilden är något förenklad, eftersom vi samtidigt vet att många ungdomar i dag engagerar sig djupt i olika frågor, inte minst för frågor som handlar om global rättvisa och internationell solidaritet mot diskriminering och för mänskliga rättigheter. Det är ungdomar som går samman och arrangerar fackeltåg och demonstrationer mot rasism och främlingsfientlighet. Visst finns det ett engagemang. Vad som gäller är att ta vara på engagemanget och visa att det lönar sig att utöva sitt medborgerliga inflytande. Andra uppgifter i tidningen torde kanske oroa mer, t.ex. att 17 % av pojkarna kan tänka sig att bruka våld i politiskt syfte. Var fjärde kille i Skövde kommun tycker att svenskar är bättre än invandrare. Det finns främlingsfientlighet bland ungdomar ofta baserad på okunskap och främlingskap. En kille vid namn Jimmy säger så här i artikeln: "Förut såg man dem bara som bråkar på stan. I dag har man lärt känna invandrare och därför fått en helt annan syn." En annan kille uttrycker sig så här: "Det är väldigt viktigt att samhället pratar om integration. Man måste ha tålamod att förändra." Det är ord som har bäring på debatten i dag. Utan medborgare, ingen demokrati. Utan delaktiga medborgare, ingen levande demokrati. Känslan av delaktighet eller brist på delaktighet styrs i hög grad av de erfarenheter vi har av att få utöva vårt inflytande. Vi vet att vanmakt och utanförskap hänger samman med företeelser som mobbning, våld, brottslighet och drogmissbruk - inte minst hos ungdomar. Genom att arbeta för ett stärkande av delaktigheten hos människor, och framför allt från början hos barn och unga, minskar risken för att mobbning, våld, rasism och diskriminering gror och får fotfäste. Genom delaktighet skapas mening och sammanhang i tillvaron. Mening och sammanhang skapar trygga människor. Precis som regeringen ger uttryck för i skrivelsen har rasismen i Sverige, liksom i många andra länder, under senare år uppträtt i mer aggressiva och i klart uttalade former. Det handlar inte sällan om mycket allvarliga våldshandlingar och trakasserier med förtecken som är rasistiska, antisemitiska eller homofobiska. Det är en utveckling som vi naturligtvis inte stillatigande accepterar utan hela tiden måste motverka genom olika insatser på flera områden och på olika nivåer. Mot denna bakgrund är det mycket tillfredsställande att vi med hjälp av regeringens skrivelse har fått en samlad bild av vilka åtgärder som regeringen har vidtagit mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering på grund av etnisk tillhörighet och sexuell läggning. Men det är inte nog. Regeringen presenterar därför också en nationell handlingsplan för det fortsatta arbetet. Det är nödvändigt att ta ett samlat grepp om den och ge den en mera strukturerad form för att få långsiktighet och kontinuitet. Handlingsplanen innehåller ett antal nya konkreta initiativ, och den identifierar ett antal problem som måste åtgärdas i det fortsatta arbetet. I de debatter och diskussioner som i dag pågår för att motverka diskriminering uppfattar jag att de sju riksdagspartierna är relativt eniga omkring vikten av en stark mobilisering för att möta de krafter som uppviglar, använder våld och på olika sätt visar sin intolerans mot oliktänkande. En nationell handlingsplan som handlar om hur vi ska arbeta mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering borde enhälligt antas i kammaren. Så verkar dock inte vara fallet i dag. Det visar de 31 reservationer som finns i betänkandet. På ett sätt kan det faktiskt tyckas beklagligt och på gränsen till anmärkningsvärt att vi i riksdagen inte helt enade kan stå bakom skrivelsen. Men de flesta reservationerna slår in öppna dörrar eftersom de tar upp frågor som redan är i fokus på ett eller annat sätt. Dessutom betonas i skrivelsen att handlingsplanen inte är en slutlig produkt utan en process som rullar vidare och utvecklas utifrån de behov och åtgärder som framtiden kan komma att kräva av oss på olika nivåer. Det är viktigt att betona att det är den allmänna politiken som utgör grunden för det nationella arbetet mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering. Skolan har här en unik möjlighet att hos barn och ungdomar skapa förståelse för demokratins villkor och respekten för medmänniskorna. Att ytterligare utveckla skolans arbete med värdegrundsfrågorna är därför en prioriterad uppgift i det fortsatta arbetet. Här finns en reservation från Moderaterna och Kristdemokraterna som jag vill kommentera. I Kristdemokraternas motion finns bl.a. ett yrkande om att värdegrunden ska kopplas till ett etiskt synsätt som bygger på den kristna traditionen. Lika lite som man kan påtvinga en annan människa en politisk uppfattning som den inte har, lika lite bör Sveriges riksdag påtvinga människor en viss trosuppfattnings tradition. Förvisso är en stor del av invånarna i Sverige på ett eller annat sätt påverkade eller präglade av de traditioner som finns och utövas här - bland dem också den kristna traditionen. Det är en sak. Men det är en helt annan sak att en gång för alla slå fast att vårt etiska synsätt ska bygga just på den kristna traditionen. Även om motionärerna säkert inte har för avsikt att vilja inskränka religionsfriheten, ligger det ändå nära till hands att missuppfatta Kristdemokraternas motionsyrkande. En reservation från Kristdemokraterna och Centern talar om nollvision vid arbete mot mobbning. Låt mig slå fast: Mobbning m.m. ska inte tillåtas i skolan. Det är det som gäller i dag helt enligt skollag och läroplaner. Där står: "Ingen skall i skolan utsättas för mobbning. Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser." Alla skolor ska upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera sitt handlingsprogram mot kränkande behandling. I höst genomförs också en nationell kampanj mot mobbning. Kampanjen har till syfte att människor ska få verktyg för att se och upptäcka och för att kunna handskas med mobbning. Som framgår av skrivelsen finns i dag en förhållandevis heltäckande lagstiftning. Men det finns områden som behöver ses över. Det gäller inte minst diskrimineringslagstiftning på andra samhällsområden än arbetslivet. Därför är det bra att regeringen ger ett uppdrag att utreda möjligheterna till en generell lagstiftning mot diskriminering som omfattar alla eller flertalet diskrimineringsgrunder och samhällsområden. Utredningsområdet ska även omfatta frågan om olika ombudsmäns uppgifter och ansvarsområden och eventuellt sammanslagning av några eller samtliga ombudsmän. I några reservationer lyfts frågor kring diskriminering i arbetslivet fram. Som jag tidigare sade är den allmänna politiken grunden i arbetet med att motverka intolerans i alla dess former. Det är därför glädjande att kunna konstatera att vi fått ned massarbetslösheten. Arbetsförmedlingen är ansiktet i genomförandet av arbetsmarknadspolitiken. Det har från och till kommit kritik om bemötande från myndighetens sida när det gäller kontakter med de som har utländsk bakgrund. Regeringen har tagit detta på stort allvar, och AMS får därför under våren 2001 ett särskilt uppdrag om bl.a. utbildningsinsatser riktade mot arbetsförmedlare och annan personal. Vänsterpartiet invänder mot de informationssatsningar som föreslås och menar bl.a. att det inte är en angelägen uppgift för staten att bistå med riktade bidrag. Staten har ett myndighetsansvar och därför finns klara avgränsningar vad gäller den delen. Att för övrigt ägna debatten åt att försöka sätta staket mellan statens uppgifter och olika organisationers roll tycker jag inte är ett vare sig meningsfullt eller fruktsamt angreppssätt. De här frågorna är för oss alla angelägna. Jag tror vidare att det faktiskt är meningsfullt med olika informationssatsningar. Vem som distribuerar dem är knappast väsentligt. Det viktiga är att det sker åtgärder på olika nivåer där staten visar sitt medansvar för att det också sker insatser lokalt i kommuner och genom organisationer, grupper, nätverk och enskilda. Viktigt nu är att se till att arbetet kan dras i gång på allvar. Helheten är betydelsefull. Det är viktigt att broar kan byggas och att samordning sker mellan olika aktörer för att förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Alla har ett ansvar. Herr talman! Många kommuner, skolor, fackföreningar och andra som vill arbeta mot rasism och främlingsfientlighet har uttryckt ett behov av en instans dit de kan vända sig för att få kunskap, råd och stöd. Framför allt är det viktigt att människor som utsätts för rasistiska och diskriminerande handlingar får det stöd de har rätt till. För att kunna överblicka vad som sker och för att kunna använda alla de goda idéerna runtom i landet har Integrationsverket fått i uppgift att bygga upp en nationell kunskapsbank om arbetet mot rasism, främlingsfientlighet och etnisk diskriminering och dessutom finna former för att sprida och på annat sätt göra den samlade kunskapen tillgänglig. Herr talman! Jag yrkar bifall till förslaget i socialförsäkringsutskottets betänkande 11 och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Jag kan väl först meddela att jag har för avsikt att återkomma till frågan om informationssatsningar i ett replikskifte med statsrådet Sahlin senare. När det gäller det anförande som Anita Jönsson höll vill jag snarare ställa frågor rörande kopplingen till migrationspolitiken. Det är ju precis som Anita Jönsson själv säger många människor, inte minst ungdomar, som engagerar sig i politiska frågor i dag och ordnar demonstrationer och manifestationer för alla människors lika värde. Jag har talat vid två sådana de senaste två veckorna. För en dryg vecka sedan gällde det att försöka få till stånd någon form av beslut så att de som nu i dagarna utvisas till Kosovo får möjlighet att stanna eller möjlighet till en verkligt individuell prövning. I onsdags deltog jag i en demonstration som afghanska flyktingar arrangerade för att visa sin särskilda situation. I båda de här två fallen handlar det om handläggningstider som är oerhört långa. Det handlar om bemötande från myndigheter som är slentrianmässigt och generaliserande. Enligt min uppfattning sänder det helt andra signaler än den solidaritet och humanitet som i utskottsbetänkandet nämns som det som ska prägla den svenska asyl och migrationspolitiken. Jönsson på fullt allvar att just behandlat av afghanska flyktingar och behandlandet av de människor som i dagarna utvisas till Kosovo är goda exempel på en sådan generös och human flyktingpolitik som Anita Jönsson och socialdemokraterna vill ska föras i Sveriges land?
Herr talman! När regeringen presenterade sin skrivelse och handlingsplan hade vi en diskussion om vilka områden som skulle ingå i skrivelsen. Det är klart och tydligt sagt i skrivelsen att den allmänna samhällsutvecklingen och därmed också migrationspolitiken naturligtvis har betydelse för det förhållningssätt vi har mot varandra. Men den här handlingsplanen behandlar icke migrationspolitiken. Vi har, Kalle Larsson, anledning att återkomma till migrationspolitiken vid ett annat tillfälle. Det är tyvärr inte många gånger vi har haft möjlighet att diskutera de frågor som den här skrivelsen tar upp. Jag tycker att det är olyckligt att man väljer att ta upp frågor som vi har valt att ta en annan gång. Jag vill dock med anledning av Kalle Larssons anförande säga att jag tycker att det är otroligt viktigt att vi far med sanning från den här talarstolen. Kalle Larsson uttryckte i sitt anförande att människor i det här landet inte får sina asylärenden prövade individuellt. Vi har en lagstiftning där varje människa som söker asyl har rätt att få den prövad individuellt av Migrationsverket. Är man inte nöjd med det kan man överklaga till Utlänningsnämnden. Tillkommer det andra omständigheter har man möjlighet att ytterligare lämna in en ny asylansökan. Alltså: Alla människor som söker asyl får en individuell prövning. Jag tycker att det är olyckligt när Kalle Larsson talar om något annat från talarstolen.
Herr talman! Frågan om vem som far med sanning och osanning ska jag inte ge mig vidare in på. Däremot kan jag, efter att ha tagit del av ett relativt stort antal ärenden, notera att det finns en generalisering i de bedömningar som i dag görs från Migrationsverkets och Utlänningsnämndens sida. Vi är inte få bland partierna som har uppmärksammat detta. Tvärtom är det många som ser det här på samma sätt. Det är många som inser att det klart och tydligt är så att vid ett flertal tillfällen har man trots goda humanitära skäl, trots verkliga flyktingskäl ändå avvisats från det här landet. Det har skett därför att man helt enkelt inte har fått en, som jag uttrycker det, verkligt individuell prövning. Jag ifrågasätter självfallet inte att man har gjort utredningar i varje särskilt fall. Men prövningen har inte varit individuell, och det är det väsentliga. Det är generaliserande omdömen och domar som innebär att man skickas i väg utan att man har fått bevisa sina verkliga flyktingskäl. Det är många partier eniga om i en grundläggande kritik mot svensk flyktingpolitik. Eftersom det i det här betänkandet anges att det finns en koppling mellan denna flyktingpolitik och frågan om diskriminering, främlingsfientlighet och rasism tycker jag att det i allt väsentligt också hör hemma i den här debatten. Ett annat exempel, för att lyfta fram det också, handlar om när regeringen i skrivelsen säger att man ska initiera ett arbete för att förebygga och motverka diskriminering av romer samtidigt som romer får besked från Invandrarmyndigheten att man inte ska kunna söka skydd och fristad i Sverige. Visst finns det brister i logiken mellan dessa slutsatser, och problemet blir att man talar med dubbla tungor. Det gäller inte från min och från Vänsterpartiets sida och inte heller från de partier som kritiserar hårdnande svensk flyktingpolitik utan från de två partier, Socialdemokraterna och Moderaterna, som i dag i allt väsentligt står för denna hårdnande flyktingpolitik.
Herr talman! Kalle Larsson tar upp en viktig fråga, nämligen myndigheternas roll när det gäller att motverka rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering. Det är viktigt att de olika myndigheterna utbildar sin personal för att kunna bemöta människor på rätt sätt. Det är viktigt att de har personal som kan lagstiftningen. Jag förutsätter att man i de olika organisationerna ser att det finns saker att göra för att bli bättre och att man från myndigheternas sida tar ett sådant ansvar. Jag vill dock återigen kommentera det sätt på vilket vi talar om den asylsökandes rätt. Kalle Larsson ger en bild av att vår lagstiftning leder till att människors asylrätt prövas utifrån att de tillhör en speciell grupp. Så är det ju inte. Varje person blir prövad utifrån den specifika situation som föreligger, och man ser till den enskildes behov av skydd eller till de humanitära skäl som kan finnas för just den personen. Jag tycker att handlingsplanen på ett klart och tydligt sätt visar på olika möjligheter att stärka myndigheterna genom satsningar på utbildning och andra åtgärder.
Herr talman! Anita Jönsson säger att det är sorgligt att det är så många reservationer. Jag tycker att det är sorgligt att betrakta reservationer enbart som fientliga eller som meningslösa därför att de bara slår in öppna dörrar. Man skulle kunna vända det så här: Betrakta åtminstone ibland motioner och förslag som bidrag till propositioner och skrivelser! Vad jag försökt göra i min motion är, som jag sade i mitt anförande, att så långt som möjligt konkretisera när jag sett att regeringen har varit alltför svävande. Man kan kanske ibland också komma med nya små korn, som egentligen tacksamt borde plockas upp i stället för att hårt avvisas.
Herr talman! När jag tycker att det ligger en styrka i att vara överens menar jag inte att vi inte har olika uppfattningar i andra frågor. Som jag sade spänner handlingsplanen över många politikområden, och jag vet att vi har olika uppfattningar om hur vi ska nå fram till olika mål. Just när det gäller den här frågan tycker jag dock att det kan ligga ett grundläggande värde för samhället i ett gemensamt förhållningssätt som visar att det här är något av det viktigaste för att vi ska få ett bra samhälle även i framtiden. Det gäller för oss att stå eniga i kampen mot våld och rasistiska handlingar och mot den diskriminering som finns i samhället i dag. Det var därför som jag uttryckte mig på detta sätt.
Herr talman! Det var just därför att det gäller den här frågan som jag gjorde min replik. Vi står eniga om att vi ska göra någonting mot främlingsfientlighet, men det handlar också om tolerans. Just i det här ämnet, som handlar så mycket om tolerans, känns det lite konstigt att vi lite blir knäppta på näsan för att vi är så dumma att vi väcker motioner.

Herr talman! Också jag vill ta upp svårigheten med att motionera på en skrivelse. Jag sade i mitt inledningsanförande att jag egentligen inte har något att invända mot vad som står där. Det är en bra beskrivning av nuläget och en bra analys av vad som har gjorts. Det är också en intresseväckande och säkerligen på många sätt riktig ansats för framtiden. Jag och vi har ingen anledning att motionera emot den skrivelse som Mona Sahlin har producerat. Den dag när det kommer skarpa lagförslag har vi kanske någon annan lösning att anvisa, men så är det inte nu, utan vi delar naturligtvis huvudsakligen värderingarna och det som framhålls. Jag har lyft fram några saker som jag tidigare har redogjort för. Att motionera på skrivelser börjar bli lite svårt, och det märks också i immigrationsskrivelser och sådant. Man tar där chansen att göra utspel av alla möjliga olika slag. Jag lyssnade med stor förundran på tidigare inlägg här där vissa personer tror att de har kompetens och kunskap att vara något slags överprövningsinstans till Utlänningsnämnden, men det är en sak för sig. Jag skulle ändå vilja nämna att vi har ställt oss bakom kristdemokraternas reservation om värdegrunden. Vi har inga som helst problem med att lyfta fram de kristna värderingarna, i likhet med de liberala värderingar som är omnämnda i mitt anförande. Den kristna människosynen har en koppling till den människosyn och de värderingar som man för närvarande har i västerlandet.
Herr talman! När det gäller den formella behandlingen av skrivelsen kan jag förstå att det ibland kan vara svårt, eftersom det bara handlar om att beskriva en situation. Vi återkommer med alla de här frågorna i egentligen alla utskott i framtiden. Det som kan vara intressant är den handlingsplan som ska bli återkommande, eftersom den är ett led i en process. Vi kan då kanske få en större politisk diskussion. När det sedan gäller värdegrunden i skolan är det viktigt vilken ansats man gör. Värdegrundsarbetet ska sätta fokus på ett demokratiskt och humanistiskt förhållningssätt beroende av sociala relationer, ömsesidighet och samtal av sådant slag som man kan ha i skolan. Därför är det fortsatta arbetet viktigt. Regeringen satsar under det här året 12 miljoner kronor på tre värdegrundscentrer, ett i Umeå, ett i Göteborg och ett vid Ersta Sköndal. Vi får väl anledning att fortsätta den diskussionen.
Herr talman! Jag var förvånad över vad Anita Jönsson sade om värdegrunden och kristna värderingar. Jag trodde att alla riksdagsledamöter som lagstiftare har förstått att våra lagar faktiskt bygger på de kristna värderingarna. Också vårt kulturarv bygger på de kristna värderingarna. Vad är det som stöter Anita Jönsson och gör att hon inte alls tycker att det är lämpligt att man ska skriva in kristna värderingar? Kristdemokraternas politik bygger på de kristna värderingarna. Jag vill att Anita Jönsson förklarar vad hon menar.
Herr talman! Jag tyckte att jag uttryckte mig klart och tydligt. Naturligtvis bygger de traditioner och den kultur som finns i dag i Sverige väldigt mycket på de kristna värderingarna, men man kan även inom andra religioner ha sådana värderingar och ett etiskt sätt att se på hur människor ska vara mot varandra. Också inom islam har man etiska värdegrunder och etiska ställningstaganden. Att uttrycka att det är en speciell religion som vår etiska syn ska bygga på i dagens samhälle visar inte på den mångfald och tolerans som vi starkt och tydligt talar om i denna kammare.
Herr talman! Jag tror inte att Anita Jönsson har förstått att det som är gemensamt för de tre största religionerna - kristendom, islam och judendom - är precis det man talar om. Hör man med någon som är muslim eller jude anser de att om man står fast vid sina traditioner här i Sverige och sin religion har man mycket större tolerans och respekt för andra religioner. Därmed har vi inte sagt att man stöter bort andra religioner. Tvärtom. Vi öppnar vägen för andra religioner. Många av de människor som kommer hit har väldigt svårt att förstå dem som inte tror på något alls. Det är väldigt viktigt att understryka att religionsfrihet finns och att alla lagar bygger på de kristna traditionerna. Jag vet inte varför det skrämmer många politiker att använda ordet kristendomen. Det är grunden till allting. Jag har fortfarande väldigt svårt att förstå Anita Jönsson.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att vi har olika sätt att se på hur vi på ett bra sätt ska stärka alla människors förståelse för den värdegrund som samhället ska bygga på. Religionen har naturligtvis i många sammanhang en stor betydelse. Jag tycker också att det är viktigt att lyfta fram att vi har religionsfrihet. I religionsfriheten ligger också att man inte behöver ha någon tro på någon speciell religion men ändå kan ha en stark förankring i att det är viktigt att ha gemensamma värdegrunder. Om lagstiftaren i ett dokument uttrycker sig om en särskild religion har man på något sätt ändå inte tagit till sig det som händer i samhället i dag med den mångfald som finns för att bygga vidare på värdegrunden.

Herr talman! Efter Anita Jönssons debatt med många här håller jag mig lite mer principiellt till några frågeställningar som jag tycker är viktiga att lyfta fram. Jag vill också föra ett resonemang om hur vi ännu tydligare går vidare från det som nu diskuteras, nämligen handlingsplanen. Jag vill böra med att säga det som jag tror alla här i kammaren verkligen delar. Jag menar att det inte finns någon viktigare fråga i ett demokratiskt samhälle än den som vi nu diskuterar. Inte någon. Kampen mot rasismen, främlingsfientligheten, homofobin och diskrimineringen avgör i sig om demokratin är ett system för att skydda en given maktstruktur, en given norm, eller om demokrati verkligen handlar om varje individs rätt att få leva okränkt och fritt. Vi måste röra oss bort från begreppet tolerera, dvs. att tolerera i stället för att respektera. Det är viktigt, och det har många varit inne på i dag. Visst har vi i Sverige kommit långt på många områden. Men precis som vi har fått många exempel på i dag och många dagar många år bakåt i tiden, och tyvärr nog också framåt, har vi problem. Vi har problem med rasismen, diskrimineringen och intoleransen. Det är en av de viktigare delarna i handlingsplanen. De problem vi nu diskuterar är inte minoriteters problem. Det är inte en del i minoritetspolitiken. Det är en del i det som är hela samhällets ansvar och också en mer generell rättighets och välfärdsfråga. Det berör alla. Alla har ett kön, inte bara kvinnor. Alla har en etnisk bakgrund, inte bara den som kommer från Grekland eller Spanien. Alla har en sexuell läggning, inte bara den som är homo eller bisexuell. Alla dessa frågor är generella. Handlingsplanen är ett led i att ännu tydligare försöka att göra strategin i kampen mot rasismen, främlingsfientligheten, homofobin och diskrimineringen till just denna stora fråga. Handlingsplanen försöker också att vara självkritisk. Den försöker visa hur viktigt det är att ständigt utvärdera de olika metoder och sätt som vi jobbar med mot rasismen. Det handlar om att ständigt söka ny kunskap för att kunna vara lika effektiv i bekämpandet av rasismen som rasismens organisationer ibland är att finna nya metoder för att förtrycka individer. Det är också viktigt att vi ständigt vässar insatserna. Det gäller inte minst lagstiftningen. Kan vi komma längre? Kan vi vara tydligare? Det har varit en bra diskussion ända sedan handlingsplanen presenterades. Det syntes också mycket tydligt här i riksdagen i dag. Vi har en stor samsyn. Det är inte om de grundläggande frågorna som vi behöver ha en diskussion. Däremot försöker vi att komma längre. Jag ser fram emot att i många sammanhang, och inte minst tillsammans med många av partierna i riksdagen, kunna arbeta vidare med de områden som handlingsplanen anger. Jag vill nämna några av dem som jag tycker förtjänar uppmärksamhet och som många talare redan varit inne på här i dag. Först och främst behövs en mer samlad lagstiftning och ombudsmannafunktion i kampen mot diskrimineringen. Det är ingen tvekan om att det underlättar såväl samhällets kamp mot diskrimineringen som individernas möjlighet att använda lagstiftningen, som Johan Pehrson var inne på, och företagens möjlighet att leva upp till lagstiftningen om vi söker en mer samlad lagstiftning och ombudsmannafunktion. Det andra handlar om en tydligare lagstiftning också när det gäller hets mot homosexuella. Det är en frågeställning som ofta har varit och fortfarande ibland är osynliggjord i antirasismarbetet. Men den har sannerligen inte varit osynliggjord av rasisterna. Därför är det viktigt att kampen för allas rätt till sin egen sexuella identitet och läggning blir starkare skyddad i lagstiftningen. Vi behöver ge en starkare roll åt antirasismrörelsen. Det gör vi inte för att staten inte skulle kunna eller ha ett ansvar att arbeta med åsikter. Det gör vi därför att det inte bara är statens, institutionernas och myndigheternas ansvar. Frivilligorganisationerna och vi som individer har en oerhört viktig roll. Den roll som antirasistorganisationerna har kan behöva stärkas och tydliggöras. Vi behöver använda en mer strategisk politik när det gäller upphandling - t.ex. utskänkningstillstånd - för att kunna vässa arbetet med antidiskriminering och inte på något vis göra det lönsamt att uppträda diskriminerande som företag utan precis tvärtom. Vi behöver en ännu mer uttalad politik till stöd för homo-, bi och transsexuellas rättigheter. Det är en av de diskussioner som kommer att leva vidare efter handlingsplanen. Vi behöver som många har varit inne på, och inte minst Magda Ayoub nu senast, en större kunskap hos t.ex. rättsväsende och lärare om rasismen och homofobin. Vi behöver samfällt ge ett större mod och en större kunskap åt dem som känner sig diskriminerade att faktiskt våga, kunna och vilja anmäla när de känner sig utsatta och kränkta av någon. Tyvärr är det väldigt mycket i dag som talar för att alla som känner sig diskriminerade inte vågar, vill, orkar eller kan föra sin sak vidare. Jag tror att det finns ett stort mörkertal i de diskrimineringssiffror som vi i dag kan se. Därför behöver vi jobba ännu tydligare tillsammans med ombudsmannen mot etnisk diskriminering för att se hur vi kan sprida en större kunskap men också ett större mod hos dem som i dag är utsatta. Jag måste få fråga Magda Ayoub om en sak. Hon förde in något i diskussionen som också finns i en av reservationerna. Kd säger där att "man måste få offentligt diskutera olika livsstilar". Det nämns i sammanhanget med homofobin. Jag måste få fråga: Menar Kristdemokraterna att homo eller bisexualitet är en livsstil? Som jag ser det är en människas sexuella identitet en okränkbar del av en individs identitet, och man kan inte säga sig vara för en människas värde men mot hennes sexuella läggning. Jag skulle vilja få ett förtydligande om homo och bisexualitet är en livsstil eller en del av en individs identitet. Herr talman! Som en illustration till att den frågeställning vi nu diskuterar inte slutar med dagens debatt, och inte heller började, vill jag bara nämna några exempel på vad vi har kunnat läsa och ta till oss i medierna bara de senaste veckorna. Det är bara tre exempel, otäcka i sig men följda av många fler. För det första känner sig var tredje svart i Stockholm diskriminerad av taxi. Det är en oerhört hög siffra, och det är oerhört anmärkningsvärt. För det andra misshandlades en transvestit svårt i Karlskrona för bara några veckor sedan enbart beroende på hur han såg ut. För det tredje dömdes två lesbiska unga kvinnor till döden i Somalia för bara några veckor sedan. Både här hemma och internationellt måste vi ha en bättre vaksamhet i kampen mot rasismen. Den förutsätter kamp för demokrati, som ständigt måste vara pågående, såväl innanför våra gränser som i solidaritet med människor i andra delar av världen.

Herr talman! Jag vill svara statsrådet Mona Sahlin och förtydliga vad vi menar i vår motion när det gäller just religionsfrihet och yttrandefrihet. Vi kan inte glömma bort att vissa religioner kanske inte öppet och klart står för alla värderingar som homosexuella har. Däremot hetsar man inte upp sig för det. Man har all respekt för människor i deras olikheter. Vi menar därmed att man inte i yttrandefrihetens och religionsfrihetens namn i fortsättningen kan förbjuda vissa religioner att diskutera eller yttra sig på ett sätt som är nära deras religion. Det är det vi menar och ingenting annat.
Herr talman! Jag vill då bara betona att det finns två förhållningssätt, två synsätt eller två ingångar till det som Magda Ayoub nu diskuterar. Det ena är de religiösas rätt att diskutera och föra sina samtal om värderingar. Det andra är ju, som jag tycker att det är upp till kd att ständigt nämna - vilket jag kräver att kd gör - att en religiös trosuppfattning heller aldrig får tas som ursäkt för att förtrycka eller uttala sig ringaktande om en individs sexuella läggning. Jag tror att det är viktigt att klargöra båda de delarna, så att vi alla sedan kan ägna oss åt att bekämpa det vi alla är upprörda över, dvs. förtryck av människors etniska ursprung eller sexuella läggning.
Herr talman! Man ska naturligtvis inte förtrycka någon på grund av religion eller i religionens namn. Det menar vi inte heller. I andra sammanhang får vi det att låta vackert när vi säger att vi har religionsfrihet och yttrandefrihet i Sverige. Men å andra sidan ska vi begränsa vissa delar. Jag vill att religionsfriheten ska finnas kvar, men å andra sidan ska vi skydda de minoriteter som hetsas. Jag står inte heller för en religion som hetsar mot vissa grupper. Den biten vill jag verkligen klargöra. Jag har en annan fråga till statsrådet när det gäller själva handlingsplanen. När vi pratar om alla de här frågorna i skolan, arbetsplatsen osv. glömmer vi bort en väldigt viktig bit för att bygga upp vårt samhälle, och det är familjen. Det är egentligen där det börjar, med de små stegen, vid köksbordet just när man ska lära barnen att prata om allas lika värde. Jag saknar just familjens betydelse i handlingsplanen. Tänker statsrådet i fortsättningen lyfta upp den biten, att lägga fram konkreta förslag eller arbeta mot främlingsfientlighet och liknande?
Herr talman! Det är viktigt att kunna konstatera att vi har och ska fortsätta att ha religionsfrihet i Sverige - självklart. Men frihet för en grupp får aldrig tas till intäkt för att förtrycka eller uttala sig diskriminerande om vare sig en annan grupp eller individ. I den debatten tror jag att många kyrkliga samfund har anledning till självkritik. Magda Ayoub frågar om familjen och ansvaret hemma vid köksbordet för att ta diskussionen om värdegrunder och skydd för varje individs rätt att vara olika, eller rättare sagt kampen mot vardagsrasismen. Den är oerhört viktig, och den vill jag betona. Det hjälper inte att driva det här arbetet enbart i lagstiftningen, utan varje individ, varje vuxen, måste se sitt ansvar, och självfallet också föräldrarnas ansvar för sina barn. Jag vill rekommendera en bok som kommer snart om det hemska mordet i Klippan för en tid sedan. Där för man en väldigt intressant diskussion om vad många unga uppfattar att de vuxna tycker om svarta. Var har de fått sina åsikter från? Jo, det är påfallande ofta hemma eller i kön till kiosken, där vuxna kan vräka ur sig både det ena och det andra. Barn lyssnar, och barn observerar. Barn växer upp och handlar så småningom som vuxna. Det är de sambanden vi måste vara mer klara över än vad vi är i dag.
Herr talman! Det är utmärkt att vi efter den här diskussionen också kan gå vidare i samarbete för att stärka både lagstiftning och på många olika sätt opinionsbildning när det gäller de här angelägna och viktiga frågorna. Jag vill ta chansen redan nu att utveckla lite av det resonemang som statsrådet Sahlin för när det gäller statens ansvar för åsiktsbildning. Statsrådet säger att staten har ett ansvar för att arbeta när det gäller åsikter, och det är vi överens om. Frågan är bara på vilket sätt man mest effektivt och mest principiellt riktigt tar det ansvaret. Vi har den uppfattningen att skolan ska vara en plats där värdegrunden finns och sprids. Det är nämligen rimligt, eftersom det också är en allsidighet, en saklighet, en plats där man lär sig kritiskt tänkande och ifrågasättande, en plats för diskussion och samtal. Vi tycker också - och det tror jag att vi är eniga om i den här kammaren - att det ska ges förutsättningar för olika organisationer, invandrarorganisationer och antirasistiska organisationer, att bedriva sin verksamhet och sitt opinionsbildande arbete mot rasism och främlingsfientlighet. När det gäller statens uppgift har jag tidigare ställt frågan, och jag vill göra det igen för att kanske den här gången få ett ännu tydligare svar: Anser statsrådet Sahlin att det är statens uppgift att driva opinionsbildande kampanjer i åsiktsfrågor?
Herr talman! Jag har ibland lite svårt att förstå den oerhörda uppmärksamhet som Kalle Larsson riktar mot just denna frågeställning. Jag tror ibland att det bara är en fråga om vad man menar att staten i så fall ska göra när det handlar om opinionsbildning. Jag tror att vi är överens om att staten har ett ansvar att t.ex. i lagstiftningen uttrycka en värdeåsikt, som man via t.ex. lagstiftning vill förmedla till alla medborgare. Där är vi överens. Där ingår många av de frågor vi nu diskuterar. Staten kan också ha ett ansvar via t.ex. regeringsledamöter och riksdagsledamöter för att stå mycket tydligt för en opinionsbildning i värdefrågor som demokrati och kamp mot rasismen. Staten har också ett ansvar ibland för att driva det man då kallar koncentrerade informationsinsatser eller kampanjer. Det har vi sett exempel på, både bra och dåliga, genom åren. Det ska man diskutera betydligt mer om det är en effektiv väg. Sedan har staten också ett ansvar för att hjälpa till i finansieringen av frivilligorganisationers åsiktsarbete och opinionsbildning. Det är där jag tror att vi kan och bör koncentrera mycket mer av diskussionerna mellan regeringen och samarbetspartierna. Hur kan ett sådant arbete se ut? Hur kan vi bygga upp en tydligare fristående forskning och mer fristående institut som arbetar med den rena åsiktsbildningen mot rasismen? Där kan statens roll i första hand vara den finansiella, men verksamheten bör ligga på någon annan.
Herr talman! Ett av skälen till att vi ägnar denna fråga stor uppmärksamhet är ju att vi i många andra frågor i den skrivelse som nu är framlagd är ganska överens. Vi har ett antal reservationer, men detta är en av de principiella frågor som vi ändå vill fortsätta att diskutera. Skälet är också att vi - liksom statsrådet Sahlin, uppfattar jag det som - har sett dåliga exempel på statlig opinionsbildning, där man på ett pekfingeraktigt sätt har talat om för människor vad de ska tycka och tänka. Vi är främmande för den typen av opinionsbildning från statens sida och kan bara informera statsrådet om att vi gärna är samtalspartner när det gäller utformandet av denna typ av insatser. Vi är mycket skeptiska till att man ska försöka lära människor saker och ting. Vi tror i stället på att de själva ska få chansen att lära sig. Här tror jag att vi egentligen är överens. Låt oss då också visa det genom att inte driva denna typ av frågor i enkla slagordsmässiga kampanjer av opinionsbildande karaktär från statens sida.
Herr talman! Jag tror att vi är överens, men Kalle Larsson och jag har hela tiden olika ingångar till denna frågeställning, som vi får diskutera vidare. Kan staten säga vad människor ska tycka och tänka? Det beror på vad som avses med det. I Sverige accepterar vi inte att någon människa vare sig tycker eller säger något ringaktande och diskriminerande om en annan individ beroende på sexuell läggning eller hudfärg, t.ex. Där har staten en tydlig uppgift när det gäller att påverka hur människor tycker, tänker och agerar. Sedan räcker inte det. Det måste också finnas en mycket större grund för det frivilliga arbetet och varje individs ansvar. Men låt oss diskutera vidare hur vi bäst organiserar både det civila och det offentliga
Herr talman! Först vill jag visa min uppskattning när det gäller att statsrådet deltar i denna debatt. Det visar att det är en stor tyngd bakom dessa frågor. Skillnaderna är ju, som flera också har påtalat här, inte så särskilt stora mellan de olika partierna, för det är frågor som vi alla anser är oerhört viktiga och lyfter fram i olika sammanhang. Det är ändå ett område där det fortfarande finns mycket kvar att göra. Jag vill bara lyfta fram en del i detta. I handlingsplanen står det något om att arbete är nyckeln till framgångsrik integration. Ett arbete ger individen möjlighet att lära sig det svenska språket och hur det svenska samhället fungerar. Ett arbete innebär egen försörjning och självaktning. Vi har skrivit i vår motion om att man mycket snabbare - redan vid mottagandet - borde låta de invandrade få en möjlighet att erhålla arbetspraktik och genom det kombinera arbete och inlärning av det svenska språket. Hur jobbar man med de frågorna?
Herr talman! Den frågeställningen diskuterade vi i kammaren för några veckor sedan när vi pratade om integrationspolitiken och kampen för att få ned arbetslösheten bland våra vänner med olika etniska bakgrunder. Dit hör också hur vi kan jobba annorlunda med introduktionen av flyktingar, som mycket snabbare måste komma ut i arbetslivet. Jag delar helt och hållet Birgittas åsikter, men den frågan finns inte med i handlingsplanen. Vi har valt att avgränsa det som handlar om den direkta kampen mot rasismen, homofobin och diskrimineringen.
Herr talman! Det står just om rasism och främlingsfientlighet i rubriken. Det råder ingen tvekan om att mycket av det bottnar i det sätt som vi behandlar många av de nya svenskarna på. De får ingen möjlighet att komma ut i arbete, och det gör att svenskarna tycker att de enbart ligger det svenska samhället till last. Jag kan inte låta bli att ta upp frågan, även om Johan Pehrson gjorde det tidigare, om de personer som lockas av svenska myndigheter. Det framstår som om de ska komma till ett verk för att diskutera ett arbete, och sedan omhändertas de på det sätt som skedde. Jag tycker att det är viktigt att vi i olika sammanhang lyfter fram den frågan, därför att den har upprört oerhört många människor.
Herr talman! Jag vill verkligen instämma i den avsky och bestörtning som flera har gett uttryck för när det gäller hur denna enskilda individ hanterades på Migrationsverket. Så får det inte gå till. Jag utgår efter de uttalanden som ansvarigt statsråd och den ställföreträdande chefen på Migrationsverket gjorde i går från att detta icke upprepas. De asylsökande måste kunna känna ett odelat förtroende för den myndighet i vars händer de lägger en så stor del av sina liv. Då måste de kunna lita på den. Sedan vill jag återigen säga att vi i många sammanhang återkommer till diskussionen om arbetsmarknaden och en snabb ingång till en egen försörjning. Många av fördomarna finns här, och man använder det som ett argument för att frågan måste finnas med när vi diskuterar rasismen. Det må vara så, men jag tror att vi alla är medvetna om att rasisterna alltid finner sina argument, oavsett om de vi kallar invandrare har arbete eller inte. Antingen är problemet att invandrarna, som man säger, bara lever på bidrag eller att invandrarna tar våra jobb. Rasismen finner alltid problem, hur invandrarna än beter sig. Därför måste försvaret mot rasismen se likadant ut oavsett hur den ekonomiska verkligheten är i Sverige.
Herr talman! Statsrådet Mona Sahlin nämnde tidigare en angelägen bok om hur barn och ungdomar ofta formas av vad vuxna tycker. Den ska jag försöka få tid att ta del av och läsa med intresse. Man kan också se på vad som formar vuxna. Det finns några nyckelfaktorer. Det är stora saker som hela socialtjänstsystemet med socialbidrag, etc., och arbetsmarknadspolitiken. En viktig del, som någon har tagit upp tidigare i kammaren, är migrationspolitiken. Nu vill jag inte så mycket diskutera det materiella innehållet, för det får vi tillfälle att göra sedan. Jag vill inte ta upp hur enskilda myndighetspersoner är direkt klantiga och olämpliga, men jag vill ändå ta upp själva systemet och processen. Asylprocessen i dag är ju faktiskt i avsaknad av viktiga fundament som vi annars erkänner ska finnas med för att en process ska vara rättssäker. Det är en ganska intressant signal. En människa som kommer till vårt land och knackar på dörren och säger att han behöver vår hjälp och vårt skydd på grund av att han är förföljd sätter vi i ett system som saknar detta. Men vem som helst här inne som skulle kommas på med en chokladkaka i fickan får ju en enorm rättstrygghet i systemet. Då är det noga med att pröva. Man ska komma till tals och det ska vara tvåpartsprocess och omedelbarhet, etc. En utlänning behandlar vi inte på det sättet. För mig känns det som att det är en viktig signal som formar vuxnas åsikter om svenskar och utlänningar.
Herr talman! Med all respekt för Johan Pehrsons engagemang vill jag säga att jag inte tycker att den frågeställningen hör hemma i dagens debatt. Den återkommer i många sammanhang, och även regeringen jobbar som bekant med denna frågeställning. Men oavsett hur vårt rättsliga system för asylprövningen ser ut får man inte göra för starka kopplingar, menar jag, mellan migrationspolitiken och kampen mot rasismen. Jag vill varna för det, för jag vet att många av mycket goda skäl tycker att dessa frågor hör ihop. Men det är precis det som rasisterna alltid har menat, dvs. att kampen mot rasismen ska vara beroende av om det är många eller få flyktingar som söker sig till vårt land. Det är farligt, tycker jag, att koppla ihop de frågeställningarna. Det säger jag, men jag hoppas att alla förstår och vet att jag verkligen står upp för en generös flyktingpolitik. Vi har haft det. Vi ska fortsätta att ha det. Att samhällets sätt att värdera individer syns i migrationspolitiken är sant. Men gör man en för stark koppling mellan dessa två frågor kan det slå tillbaka på ett sätt som jag tycker vore olyckligt.
Herr talman! Det finns självklart poänger i det. Men statsrådet framhäver ju själv att det handlar om hela politiken och hela lagstiftningsmassan. Det är effekten som är intressant, inte varje enskild lag. Det spelar mindre roll om vi har världens bästa diskrimineringslagstiftning om effekten är ett samhälle som är väldigt segregerat och uppdelat. Jag vill ändå komma tillbaka till att jag underströk att det här inte var en materiell fråga, även om jag lätt skulle kunna få in det med tanke på statsrådets hänvisning till de två kvinnor som avvisades, som var homosexuella, och att vi då har en materiell lagstiftning som de facto avvisar homosexuella. Men jag väcker inte den frågan även om statsrådet nämnde den. För mig handlar det om att vuxna lär barn - köksbordsdiskussionen. Staten, samhället, ska på något sätt ändå försöka signalera lite värderingar till oss vuxna. Om vi då ser hur människor som kommer till vår dörr endast för att de är utlänningar förnekas det som varenda människa annars får tillgång till tycker jag att det är ett stort problem. Det är ändå en nyckelfaktor. Det känns som att man måste lyfta upp någonting till debatt och inte bara hålla om varandra och vara sams i dag, vilket i och för sig är lätt.
Herr talman! Jag ska vara mycket kortfattad. Jag tycker att Johan Pehrson nu till skillnad från i det första inlägg drar i väg för mycket åt att bara vara retoriker. Han uttrycker det som att dessa människor förnekas en rättslig prövning. Det tycker inte jag är sant. Det är inte så att de förnekas en ordentlig prövning. Man kan diskutera om man kan göra den prövningen bättre, tydligare och rimligare, men det leder inte diskussionen rätt att ge bilden av att vi har ett helt rättsotryggt förfarande när det gäller flyktingars och asylsökandes prövningar i Sverige.

Fru talman! I dagens betänkande behandlas handlingsplanen mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering. Där finns det ett avsnitt som berör bisexuella, transsexuella och transvestiter. Det är det perspektivet som jag framför allt kommer att beröra i mitt anförande. Först och främst, fru talman, vill jag återigen uttrycka min positiva inställning till den här handlingsplanen. Att handlingsplanen över huvud taget har kommit till stånd är en oerhört viktig positionering, och det är en oerhört viktig ståndpunkt att faktiskt från regering och riksdag lyfta fram de här diskrimineringsfrågorna. I betänkandet finns det en reservation från Vänsterpartiet som just lyfter upp frågan om att inte enbart sexuell läggning ska finnas med i handlingsplanen utan även frågor som berör könsidentitet. Det är intressant att se på vilket sätt utskottet har hanterat den här frågan. På s. 19 i betänkandet står följande att läsa: "Bisexualitet är en sexuell läggning och bisexuella omfattas sålunda av handlingsplanen." Det är självklart rätt och riktigt, men man kan se till den delen i handlingsplanen där hetsfrågan behandlas. Den handlar om hets mot homosexuella. Det vore önskvärt att hetslagstiftningen även gick in på frågan om sexuell läggning. Det gör inte hetslagstiftningen i de förslag som har lyfts upp. Det är det som vi efterlyser. Vidare står det också: "I detta sammanhang vill utskottet skilja på transsexualitet och transvestism." Då vill jag fråga socialförsäkringsutskottet: Vad är transsexualitet? Transsexualitet är alltså inte en sexuell läggning. Det har inte heller Vänsterpartiet påstått, utan transsexualitet är faktiskt ett helt fel uttryckt begrepp. Det heter transsexualism. Transsexualismen och transvestismen är i sig två helt olika saker, och inom de olika grupperna bland transsexuella och transvestiter finns enorma skillnader från person till person, från den enskilda personens könsidentitet till den enskilda personens könsidentitetsfråga. "Transsexualitet har inget med personens sexuella läggning att göra, utan berör könsidentiteten. En transsexuell person har en könsidentitet som är motsatt det kroppsliga kön som han eller hon är född till." Sedan tar man upp frågan om transvestism. Då skriver majoriteten i socialförsäkringsutskottet: "Transvestism är i sin tur ett sexuellt beteende." Jag tycker att det är intressant att socialförsäkringsutskottet har försökt ge sig in i en definitionsfråga när det gäller vad de olika begreppen innebär och vad transfrågorna innehåller, men jag tycker att man gör det på ett väldigt slarvigt sätt, framför allt när man påstår att transvestism är något för alla människor som definierar sig som transvestiter. Frågan om transvestism handlar ju i stor utsträckning om människors könsidentitetsbeteende och inte om människors sexuella beteende. Det är alltså en könsidentitetsfråga om på vilket sätt man väljer att uttrycka sig. Det är ett könsidentitetsuttryck. Det är alltså inget sexuellt betingat förutom för dem som verkligen använder sin transvestism som en sexuell fetisch, ännu ett nytt begrepp. Men, fru talman, det som är viktigt i det här sammanhanget är ju att se hur verkligheten ser ut och hur vi använder oss av lagstiftningen. Statsrådet Mona Sahlin tog upp ett ypperligt exempel tidigare om en transvestit som blev utsatt för våld i Karlstad för en kort tid sedan. För en inte alltför lång tid sedan var en person, Kristian, som är en homosexuell kille, ute i Göteborg, klädd som kvinna. Kristian jobbade som dragshowartist och valde att vid det här tillfället vara klädd som en kvinna och ha ett kvinnligt könsidentitetsuttryck. Vad var det då som hände? Var det så att Kristian blev brutalt misshandlad av de gärningsmän som gick på honom på grund av att han var homosexuell? Nej, fru talman, i det här fallet var det faktiskt inte det. Kristian blev utsatt för våld på grund av sitt könsidentitetsuttryck - han hade ett könsöverskridande beteende. Det första som han fick höra och också det sista som han minns från händelsen, innan han i tre dagar var medvetslös på sjukhuset i Göteborg, var just: Nej, men han är ju ingen kvinna. Och så blev han nedslagen. Det är alltså ytterst viktigt att se de här frågorna i ett större sammanhang. Det går inte att skilja på frågorna och säga att det enbart handlar om sexuell läggning eller enbart handlar om könsidentitet. Vi måste se dem i ett större sammanhang. Vad händer t.ex. när flertalet av transvestiterna inte är homosexuella? Det är ett faktum. Flertalet av transvestiterna i Sverige är faktiskt heterosexuella. Vad händer om en heterosexuell transvestit blir nedslagen på gatan? Det har ofta hänt, men de heterosexuella transvestiterna anmäler i ännu mindre grad de brott som de utsätts för än vad homosexuella gör. De har ju ännu ett tabu att övervinna. Det handlar om deras egen sexualitet som är heterosexualitet och om att de sedan faktiskt blir ifrågasatta som personer när de kommer och säger att de har blivit utsatta för det här brottet på grund av att de är transvestiter. Vad händer, och var finns skyddet i lagstiftningen när den heterosexuella transvestiten på grund av sitt könsöverskridande beteende faktiskt råkar ut för våld? Dessa människor inbegrips inte i hetslagstiftningen, och det våld som de utsätts för kan inte leda till strängare straff på samma sätt som den lagstiftning som vi har i dag som innebär strängare straff om våldet avsiktligt riktas mot personer för att de är homosexuella. Det är därför väldigt viktigt att lyfta upp transfrågorna till den nivå där de faktiskt också behöver finnas. Återigen är det viktigt att vi är noga med att även här i riksdagen analysera de olika begreppen. För många ledamöter är dessa begrepp nya och kanske inte så lätta att förstå, om man inte har jobbat med de här frågorna tidigare. Sedan är det väldigt intressant att utskottet i sin kommentar till Vänsterpartiets motionsyrkande säger: "Utskottet vill emellertid understryka att det inte ser mindre allvarligt på dessa frågor", dvs. de frågor som berör transsexuella och transvestiter. Då undrar jag: Var har utskottet visat, om inte i handling så åtminstone i ord, att man faktiskt tar de här frågorna på allvar? Jag har inte kunnat se någonstans, varken i tidigare betänkanden från socialförsäkringsutskottet eller i detta, att man på ett tydligt sätt visar hur man tar allvarligt på dessa frågor. Det ser jag som bristfälligt, fru talman. Jag vill gå över till något som Magda Ayoub tog upp tidigare och som hon också fick frågor om från bl.a. statsrådet Mona Sahlin. Jag skulle vilja fråga Magda Ayoub och kristdemokraterna: På vilket sätt skiljer sig religiös hets mot homosexuella, bisexuella och transpersoner från den ideologiska eller politiska hets som nazister bedriver mot homo-, bi och transsexuella? På vilket sätt skiljer de sig? Det vi har fått klart för oss i dag är att det finns en otydlighet i kristdemokraternas ställningstagande.

Det är väldigt viktigt att skilja på de här frågorna. Framför allt är det väldigt viktigt att vara tydlig. Något annat som är ytterst viktigt i den här handlingsplanen, fru talman, är avslutningsvis de övriga frågor som faktiskt har ett samband med handlingsplanen. Regeringen har på ett ypperligt sätt under de två senaste åren lyft fram de homofobiska brotten i en rad olika regleringsbrev till rättsväsende, polismyndighet osv. Men vad händer om man å ena sidan lyfter upp frågorna och lägger stor vikt vid dem och å andra sidan har en otydlig politik - som i det fall vi behandlar i riksdagen just nu, t.ex. de insatser som görs i förebyggande syfte för de här grupperna? Det handlar bl.a. om det uppdrag Folkhälsoinstitutet har, som går ut på att informera och skapa en dialog i samhället för att slå sönder de fördomar som finns. Ytterst är vi överens om att den hets och det våld som förekommer i samhället mot olika grupper oftast bygger på okunskap och fördomar. Det är väldigt viktigt att alla som söker får en individuell behandling. Det var också en fråga som togs upp tidigare. Det handlar så klart om flyktingfrågan. Detta är ännu en fråga, fru talman, som både riksdagen och regeringen har varit otydliga i. I dag är det faktiskt så att de iranska homosexuella flyktingarna utvisas om de inte i medierna går ut och talar om att de är homosexuella. Det finns ett praxisbeslut hos regeringen om att automatiskt ge asyl till iranska flyktingar som har sökt bl.a. på grund av sin homosexualitet om de i medierna har gått ut och synliggjort sig. Man kan alltså inte som homosexuell iranier söka asyl i Sverige i dag och samtidigt vilja behålla sin sexualitet för sig själv.
Fru talman! Jag vill svara Tasso på samma fråga som jag fick tidigare. Jag trodde att det hade gått hem, men jag säger det en gång till: Religionsfriheten och yttrandefriheten ska finnas, och de finns i Sverige. Jag vill å andra sidan nämna att yttrandefriheten bland vissa grupper eller religioner inte handlar om hets. Jag vill absolut inte kalla det för hets mot någon grupp. Jag avskyr hets mot minoriteter och grupper som utsätts för diskriminering. Varken jag eller Kristdemokraterna som parti vill stå på samma sida som de grupper eller religioner som hetsar mot folk. Vi avskyr allt sådant. Till Tasso vill jag verkligen säga: Religionsfriheten ska få vara kvar, men inte heller i religionsfrihetens namn ska man hetsa mot andra grupper. Vi avskyr den hetsen.
Fru talman! Nu tycker jag att Magda Ayoub är tydlig. Nu tycker jag att Magda Ayoub är väldigt tydlig. Jag förstår nu vad kristdemokraterna och Magda Ayoub säger. Jag uppfattar det som att kristdemokraterna inte tycker att någon person ska kunna hänvisa till att det i Bibeln står att homosexualitet är en styggelse och att en homosexuell därför inte ska ha ett värde, eller att homosexuella gärna får lov att vara homosexuella så länge de inte lever som homosexuella. Vad jag förstår tar kristdemokraterna och Magda Ayoub avstånd från sådana här ställningstaganden och synpunkter.
Fru talman! Självklart tar jag avstånd när det hetsas mot någon grupp. Jag har all respekt för alla människors lika värde - det gäller precis likadant för homosexuella som för personer med en annan etnisk bakgrund eller en annan religion. Jag tar avstånd från hets mot alla grupper.
Fru talman! Det var otroligt glädjande att höra, framför allt Magda Ayoubs yttersta tydlighet. Det är just vad som behövs i de här frågorna. Jag kan också konstatera, som många andra talare har gjort här i talarstolen i dag, att det råder en väldigt bred enighet kring de här frågorna. Det ser också väldigt ljust ut för att vi kommer att lyckas att faktiskt motarbeta diskriminering, främlingsfientlighet och homofobi - men också den transfobi som finns i samhället.

Fru talman! Låt mig först säga att jag instämmer i Kalle Larssons och även Tasso Stafilidis tidigare anföranden. Jag står självklart också bakom samtliga våra reservationer. Anledningen till att jag deltar i debatten är dock att jag vill lyfta fram ett särskilt yttrande från Vänsterpartiet gällande gemenskapsinitiativet Equal, som regeringen anger som en viktig del av handlingsplanen. Equal är budskapet att det finns diskriminering och utestängning överallt i arbetslivet och att vi ska ändra på det. Programmet handlar om att hitta nya lösningar och idéer för att ändra på strukturer, regler och attityder i arbetslivet. Det ska genomföras i breda s.k. utvecklingspartnerskap, där alla relevanta aktörer förväntas delta. Det gäller organisationer, lokala och regionala myndigheter och företag. I programmet, avsnitt 6.1.1, skriver regeringen: "Vid genomförandet av Equal skall stor vikt läggas vid deltagande av små organisationer, lokala och regionala myndigheter. Genom att bygga på regionala och lokala behov och idéer från målgrupperna själva skall hög grad av nyskapande och delaktighet åstadkommas. Detta är en viktig del av programmets strategi för 'empowerment'. Initiativtagarna till utvecklingspartnerskapen skall därför redan från början säkerställa att mindre organisationer med nyskapande idéer kan komma med i utvecklingspartnerskapen." Det är bra. Frågan är bara hur man ska kunna säkerställa att dessa mindre organisationer med nyskapande idéer ska kunna komma med. Svenska ESF-rådet är den myndighet som ska driva programmet i Sverige. För detta disponerar rådet drygt 700 miljoner från den europeiska socialfonden. Enligt programmet åligger det sedan projektanordnarna i de s.k. utvecklingspartnerskapen att ordna fram lika stor finansiering, dvs. drygt 700 miljoner kronor under de sex sju år genomförandet ska ske. ESF-rådet räknar med ett femtiotal utvecklingspartnerskap, vilket innebär att varje projektgrupp, dvs. dessa utvecklingspartnerskap, i genomsnitt ska ordna fram bortemot 15 miljoner kronor själv. Det går säkert bra om stora företag och länsarbetsnämnden går samman i ett mångfaldsprojekt, men det blir definitivt svårare för invandrarföreningen i Höganäs, homosexuella kulturarbetare och Momsteatern i Malmö med förståndshandikappade skådespelare. Vem ställer då upp med svensk nationell medfinansiering? Eller när de arbetslösa tillsammans med andra ifrågasätter reglerna om arbetsmarknadsutbildning, kommer länsarbetsnämnden, som är den som kommer att ifrågasättas i projektet, då att ställa upp med medfinansiering? Lasana Soumare, en svensk akademiker från Mauretanien, arbetar hårt i den afrikanska akademikergruppen. Han anser att svensk arbetsmarknad går miste om värdefull arbetskraft genom att kvinnor och män från den afrikanska kontinenten diskrimineras. Liksom statsrådet Sahlin är han trött på att utbildade afrikaner endast får städjobb. Lasana Soumare vill därför organisera en arbetsförmedling, eftersom han inte anser att den vanliga arbetsförmedlingen har kompetens nog eller tillräcklig kunskap. Men han hittar inte någon medfinansiär, eftersom den instans vars strukturer han ifrågasätter inte är intresserad. Om man startar ett stort och angeläget program som Equal, där man söker projekt och aktörer som ifrågasätter rådande diskriminerande strukturer och attityder, är inte risken stor att de mest kritiska och ifrågasättande då blir utan finansiering? Vänsterpartiet anser därför att det är viktigt att svenska ESF-rådet får förfoga över medel så att de kan gå in som medfinansiärer till bra projekt där man har svårt att finna medfinansiärer. Equalinitiativet syftar till att bryta diskrimineringen i arbetslivet och är därför en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Låt oss se till att det blir en mångfald även vad gäller visioner om hur man bäst bryter diskriminerande strukturer, inte bara genom de vanliga aktörerna, utan även genom att satsa på de människor som genom egen erfarenhet från en diskriminerande arbetsmarknad har en unik kunskap.

Fru talman! När min gode vän Wlado Mislijevic bytte namn till Max Felixson fick han äntligen jobb. Då hade han sökt arbete länge. Sitt jugoslaviska namn fick han upprepa många gånger i telefonen innan den han pratade med förstod vad han hade sagt. Wlado talar felfri svenska, men hans namn skapade ofta misstänksamhet när han skulle knyta nya kontakter. Namnet blev till slut ett så stort hinder att han bestämde sig för att byta. Max Felixson är det ingen som reagerar på. Vi är 15 socialdemokratiska ledamöter från Skåne som skrivit under en motion som handlar om stöd till kommunerna i arbetet mot främlingsfientlighet och rasism. Klippan och Sjöbo är kommuner som många utanför Skåne har hört talas om för den främlingsfientlighet som florerar där. I Klippan har flera mord skett där det funnits nazism med i bilden, händelser som skakat och upprör människor som bor i Klippan och som får människor att vilja flytta därifrån. Att leva på en plats som associeras med nazism och främlingsfientlighet är inte något man är stolt över. I Klippan har man på olika sätt försökt att motarbeta de här skrämmande och odemokratiska krafterna. Men man efterlyser också hjälp utifrån, eftersom det är starka krafter man har emot sig. Vi välkomnar verkligen den nationella handlingsplanen mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering som regeringen nu lagt fram. De åtgärder vi efterlyser i motionen har i och med handlingsplanen kommit en bra bit på väg, som t.ex. uppbyggnaden av kunskapsbanken och de former för stödjande och rådgivande verksamhet som Integrationsverket utvecklar tillsammans med Kommunförbundet. Det pågående breda samrådet med kommunerna om vilken hjälp och vilket stöd de behöver är särskilt viktigt. Förhållandena i kommunerna ser ju väldigt olika ut och behoven skiljer sig därför också väldigt mycket. Med handlingsplanen har vi tagit ett viktigt steg framåt i kampen mot rasism och främlingsfientlighet. Både regeringen och utskottet understryker att handlingsplanen inte får ses som en isolerad företeelse utan som ett led i en ständigt pågående process och jag kan bara instämma. Vi behöver en förändring som i grunden genomsyrar hela samhället: föreningsliv, näringsliv, kommunernas och statens verksamhet. Handlingsplanen får inte bli vårt dåliga samvetes alibi. Fru talman! I dag talar vi här i Sveriges riksdag om hur vi ska få bort främlingsfientlighet och rädsla för det som vi inte känner till. Jag hoppas att detta är en parentes i historien och att planen leder fram till att vi med självklarhet behandlar alla lika, oavsett etniskt ursprung, sexuell läggning eller kön. Vi är i dag ett generöst land när det gäller att ta emot människor från krigshärjade delar av världen. Men vi skulle kunna bli ännu bättre på det och verkligen inse att de berikar våra liv och vårt samhälle. Wlado bytte namn till Max och blev plötsligt betrodd. Det är tragiskt. Ingen människa ska behöva diskrimineras så i vårt land att man ska behöva ge upp en del av sig själv, sin identitet. Men det händer och det händer alltför ofta. Så ska det inte vara i 2000-talets Sverige. Vi måste alla hjälpas åt att sätta stopp för detta. Jag vill därmed yrka bifall till förslagen i utskottets betänkande.

Fru talman! Franchising är en företagsform som har ökat mycket kraftigt under hela 90-talet.

Det har däremot Kanada, År 1987 lade Franchiseutredningen fram ett betänkande med förslag om lagstiftning. Men fyra år senare beslutade den borgerliga regeringen att lägga den utredningen till handlingarna. Därefter har lagutskottet vid flera tillfällen behandlat motioner som innehåller krav på lagstiftning, och den som faktiskt har varit mest aktiv i den här frågan är dåvarande vice ordföranden i justitieutskottet, Lars-Erik Lövdén, numera biträdande finansminister. Motiveringen till att utskottet gång efter annan avstyrker den här typen av motioner är bl.a. att verksamheten är noggrant reglerad, att den är självsanerande, att det finns inslag av uppföranderegler och att det finns en etisk nämnd som ska verka för god affärssed. Ibland har åsikten framförts att det inte finns några olägenheter med franchising som skulle motivera en lagstiftning. Verkligheten är emellertid en annan. Det finns exempel på det. Företaget x - här väljer jag, fru talman, att inte namnge något företag - har under en lång följd av år brutit mot de etiska regler som har antagits av den europeiska franchiseföreningen och den svenska. Många av de kvinnor, för det var företrädesvis kvinnor, som satsade på att bli franchiseföretagare i kedjan x har nu fått sin ekonomi och sitt liv förstört. Sedan 1993 har ca 25 franchisetagare tvingats avveckla sin verksamhet med stora ekonomiska förluster som följd, detta i en butikskedja som omfattade 35 År 1996 anmäldes x till den etiska nämnden. Av nämndens beslut framgår att man inte har någon bestämd uppfattning på en enda punkt, och i övrigt nöjer sig nämnden med att hänvisa till de etiska reglerna. Därefter har x blivit anmäld av andra franchisetagare, och det resulterade till slut i att företaget begärde utträde ur Svenska Franchiseföreningen. Det beviljades av föreningens styrelse med omedelbar verkan. Därigenom hade ju Svenska Franchiseföreningen inte någon som helst möjlighet till sanering i just det här fallet, och x kan fortsätta rekrytera nya franchisetagare. I många fall har x dessutom innehaft hyresrätterna till franchisetagarnas affärslokaler, och senare har franchisetagarna blivit avhysta och tvingats upphöra med sin verksamhet. Inte heller vid en konkurs finns det ett jämbördigt förhållande mellan givare och tagare. I det fall som jag nu har refererat till har franchisetagarna inte fått något meddelande om konkurs vare sig av givaren eller av konkursförvaltaren. Detta är naturligtvis häpnadsväckande och även fullständigt oacceptabelt. Förra hösten hade delar av utskottet förmånen att få studera Australiens lagstiftning på området. Då fick vi bl.a. veta att tagarna har rätt att alltid få ta del av hyreskontrakt; detta oavsett om tagaren hyr lokaler direkt av franchisegivaren eller använder lokaler som hyrs av givaren. Över huvud taget har franchisetagarna i Australien ett starkt rättsligt skydd, bl.a. när det gäller omfattande information, innan han eller hon startar sitt företag. Fru talman! Hur man än vänder och vrider på det hela går det inte att hävda att det föreligger ett jämbördigt förhållande mellan franchisetagare och franchisegivare. Inte heller finns det några sanktioner mot företag som bryter mot uppsatta regler. Det exempel som jag har redogjort för är inte det enda. För några månader sedan kunde vi läsa i pressen om ett fall i Umeå. Det rörde försäkringsbranschen. De ekonomiska konsekvenserna blev mycket svåra för den enskilde. Jag begär inte lagstiftning direkt. Däremot tycker jag att det finns starka skäl för att franchising som företagsform blir allsidigt belyst i en utredning - just för att tydligt värna den svagare partens rättigheter, dvs. franchisetagarens. Snart är det 15 år sedan den förra utredningen gjordes - vi vet att den hamnade i den borgerliga regeringens låda - men under de här åren har oerhört mycket hänt just inom denna bransch. Från Vänsterpartiets sida handlar det inte om att begränsa eller försvåra vad gäller systemets möjligheter till företagande - tvärtom! Med detta yrkar jag bifall till min reservation. Jag vill också passa på att från talarstolen önska utskottets ledamöter och alla övriga en riktigt glad påsk.

Fru talman! Från lagutskottets ledamöter vill jag önska utskottsordföranden detsamma. Inledningsvis yrkar jag bifall till utskottets förslag i betänkandet samt avslag på reservationen. Franchising innebär att någon som har ett framgångsrikt affärskoncept för marknadsföring samt försäljning av varor och tjänster upplåter till andra att mot en avgift få använda det för sin egen affärsverksamhet. Franchising är, som Tanja Linderborg sade, en sorts "säljrätt" som kan tillämpas inom praktiskt taget varje område av näringslivet där försäljning av varor förekommer. Man kan säga att det handlar om en samverkan mellan två självständiga näringsidkare, franchisegivare och franchisetagare. Parterna är ekonomiskt och juridiskt självständiga företag som är beroende av varandra genom samverkan i ett gemensamt affärskoncept. Villkoren för verksamheten regleras vanligen genom ett standardavtal mellan parterna. Fru talman! Inom Unidroit, ett internationellt institut för harmonisering av privaträtten, pågår sedan länge ett arbete med att utarbeta en handbok där olika frågor i samband med franchising behandlas. Master Franchise Arrangements, och det fortsatta arbetet är inriktat på utarbetandet av en modellag för nationell lagstiftning om franchising. En studiegrupp inom Unidroit har nyligen lagt fram ett förslag som ska ligga till grund för vidare arbete inom området. Mot den bakgrunden framhåller utskottet vikten av att regeringen har en beredskap för att överväga lagstiftning om franchising och att frågan hanteras just i överensstämmelse med den internationella utvecklingen. Därför utgår vi i utskottet från att regeringen agerar i enlighet med det nyss anförda; detta utan att kräva ett formellt tillkännagivande.
Fru talman! Unidroit har jobbat väldigt länge med frågan - ända sedan år 1992. Det har alltså snart gått tio år. Om jag förstår det hela rätt ska en kommitté ha sitt första möte i juni i år. Vad jag befarar är att det kan ta ytterligare ett antal år innan något händer. Men om man kommer överens om att det ska bli en nationell modellag för alla länder som omfattas av Unidroit måste det väl ändå vara ganska värdefullt att regeringen har förberett marken genom att tillsätta en allsidig utredning och från olika håll belysa denna verksamhet. I och för sig känner jag ingen misstro mot regeringen i det avseendet men jag måste säga att jag inte bara kan utgå från att regeringen har en beredskap. Jag skulle alltså önska att hela utskottet hade ställt sig bakom detta med en utredning, för då hade det snabbt kunnat hända saker. Först då skulle vi, som jag ser det, ha haft en beredskap.
Fru talman! Det är riktigt att det till sommaren kommer att läggas fram ett förslag inom Unidroit vad avser en modellag som man sedan får arbeta vidare med. Det är också riktigt att det har tagit lång tid. Frågan är om vi ska invänta detta arbete. Det har ju tagit lång tid fram till nu att åtminstone komma fram till en modellagstiftning som kan appliceras nationellt. Därför tycker vi i utskottsmajoriteten att vi ska invänta detta arbete för att därefter själva ta fram förslag. Från vår sida vill vi alltså vänta ytterligare ett tag.
Fru talman! Det finns ju alltid en risk med att vänta och se. Under tiden kan ju många komma att fara illa. Men även om det kommer ett förslag till modellag måste man väl ha haft en utredning i botten som belyser denna problematik. Det vore alltså väldigt bra om vi kunde komma i gång med en sådan så snart som möjligt. Jag har full respekt för ställningstagandet men jag försäkrar att jag till hösten återkommer i frågan om ingenting har hänt. Delar Raimo Pärssinen min uppfattning att det faktiskt är franchisetagarna som är den svagare parten?
Fru talman! Konceptet bygger ju på att man har ett varumärke - ett varumärke som dessutom är ganska eftertraktat. Alltid finns det någon som vill sälja detta varumärke. Naturligen blir det då franchisegivaren som bestämmer också hur varmärket ska avyttras osv. Man upplåter ju upphovsrätten till franchisetagaren. Men det kommer nog aldrig att bli fråga om riktigt jämbördiga parter, så i det avseendet delar jag

Fru talman! Om alla människor ska kunna känna trygghet krävs ett gemensamt ansvar. Därför presenterar regeringen i dag en rad reformer för trygghet och rättvisa - ökad trygghet och rättvisa i arbetslivet, för barnen och deras familjer och för pensionärerna. Fru talman! Trots den internationella konjunkturavmattningen står Sveriges ekonomi stark. Tillväxten är god, inflationen är låg och de offentliga finanserna visar överskott. Jobben blir fler och arbetslöshetsmålet är nått. Räntorna är bland de lägsta i Europa. Den goda ekonomin är ett resultat av en framgångsrik ekonomisk strategi som regeringen arbetar med sedan 1994. Denna strategi kan beskrivas i tre steg. Det första är att hålla ordning och reda i ekonomin. När vi tog över regeringsmakten 1994 hade Sverige en statsskuld på över 80 % av bruttonationalprodukten. I dag är situationen en helt annan. Statsskulden är nere i nästan 50 % av bruttonationalprodukten, och de offentliga finanserna går med överskott, inte som under regeringen Bildt med underskott. Tack vare de senaste årens ekonomiska politik och ordning och reda i ekonomin finns det nu utrymme för reformer. Kommuner och landsting tillförs under fyra år 100 miljarder kronor för att stärka välfärdssektorn. Jag antar att många i denna kammare läser tidningen Från Riksdag & Departement, som nyligen har gjort en redovisning av de tolv s.k. ekonomiska indikatorer som mättes i samband med toppmötet här i Stockholm för ett par veckor sedan mellan de femton EU-länderna. Av de tolv ekonomiska grenarna har Sverige tagit guldmedalj i fem grenar, i fem av tolv. På andra och tredje plats kommer ett par länder som har tagit två guldmedaljer. Vad är Sverige då mest framgångsrikt på? Vi har den högsta sysselsättningsgraden bland personer mellan 55 och 64 år. Vi har den högsta satsningen i Europa på forskning och utveckling. Vi har de högsta satsningarna på IT. Vi har de lägsta priserna på el och telefoni. Vi har den lägsta andelen personer som bara har grundskoleutbildning, dvs. vi har fler personer än man har någon annanstans i Europa som har en grundläggande utbildning utöver den vanliga obligatoriska skolan. Vi har näst bäst tillgång till Internet i hela Europa tillsammans med Finland. Det här är resultat som inte har nåtts av en slump. Det är inte en slump att Sverige har en så god position i ekonomin i Europa. Den har nåtts tack vare denna framgångsrika ekonomiska strategi som har drivits under hela 90-talet. Att det har gått så bra för Sverige och svensk ekonomi har också gjort att vi kan gå vidare med steg två. Steg två har varit det som hela tiden under de här åren har satts främst av regeringen, nämligen att bekämpa arbetslösheten. Vi kan gå vidare när det gäller arbetslösheten efter att ha nått fyraprocentsmålet. Vi har satt upp ett mål om att 80 % av befolkningen ska vara sysselsatta år 2004. Vi hade förra året inte mindre än 134 000 fler personer i jobb, ett fantastiskt rekord som man strängt taget inte kan hitta tillbaka i svensk arbetsmarknadshistoria. Efter denna strategis första steg med ordning och reda i ekonomin, med jobben främst, tar vi ut kompassen mot mer rättvisa reformer. När vi sätter rättvisan främst handlar det inte minst om att se till att de mest utsatta grupperna i vårt land får del av rättvisan. Vi sätter upp en nytt mål som är oerhört ambitiöst, på samma sätt som vi har satt upp tidigare ambitiösa mål och nått dem, nämligen att fram till 2004 halvera socialbidragsberoendet. Välfärden ska vara till för alla, inte bara för några. Det är en viktig socialdemokratisk princip. Jag hoppas att den socialdemokratiska regeringen och samarbetspartierna inte är ensamma om detta synsätt och denna målsättning. Därför frågar jag: Är den borgerliga oppositionen beredd att också ställa sig bakom detta konkreta rättvisemål? Vågar ni ställa upp, eller ställer ni er vid sidan om, som när målet om halverad arbetslöshet sattes upp? Jag hoppas naturligtvis på besked från Gunnar Hökmark och övriga från den borgerliga sidan under den här debatten. Vi ser nu en viss avmattning i den internationella konjunkturen. Därför är det viktigt att de mål vi har satt upp i vår ekonomiska politik också kan hållas. Vi ser att de överskottsmål som vi har satt upp överträffas. Det visar att vi har en god marginal och goda förutsättningar att också möta eventuella ytterligare försämringar exempelvis i amerikansk ekonomi. Vi har i det här budgetförslaget lagt in en rad nya insatser för att stärka sysselsättningen. Vi utgår från att de insatserna kan bidra till att vi når vårt sysselsättningsmål men också till att skapa ett Sverige i balans eftersom sysselsättningen är en av de allra viktigaste regionalpolitiska uppgifterna tillsammans med en stärkt infrastruktur och en del andra utjämningsinsatser. Fru talman! Ökad rättvisa och trygghet i arbetslivet och för barnen och pensionärerna är i fokus i årets vårproposition. Låt mig först tala om barnen. Många barnfamiljer har i dag svårt att få ekonomin att gå ihop. Barnfamiljerna fick bära ett tungt lass under saneringsåren i början av 90-talet. Därför har satsningar på barnfamiljerna prioriterats högt de senaste åren. Fram till 2003 satsas över 10 miljarder kronor på en bred familjepolitisk reform. En del är redan genomfört. Vi har höjt barnbidragen vid två tillfällen, och det är nu uppe i 950 kr. Det är det högsta belopp vi någonsin har haft både i nominella och reala termer. Barn till arbetslösa ges från den 1 juli i år rätt till förskoleverksamhet. En maxtaxa i barnomsorgen införs fr.o.m. nästa år, och föräldraförsäkringen förlängs också med en månad nästa år. Dessutom införs en rätt till barnomsorg för barn till föräldrar som är föräldralediga med annat syskon, och allmän förskola för fyra och femåringar införs med verkan fr.o.m. 2003. I årets vårproposition föreslår regeringen ytterligare insatser för barnfamiljerna. Garantinivån i föräldraförsäkringen höjs från 60 till 120 kr per dag med verkan fr.o.m. nästa år, och sedan går vi vidare med ytterligare höjningar 2003 och 2004. Studiebidraget till gymnasieungdomar utökas till tio månader med verkan fr.o.m. 2003. Det innebär en kassaförstärkning om 950 kr per år för dessa ungdomar och deras familjer. Sammantaget handlar det om kraftiga satsningar på barnfamiljerna inom ramen för den generella välfärdspolitiken. Jag vill därför ställa frågan till Folkpartiet, som ju brukar tala väl om den generella välfärdspolitiken eller i varje fall tidigare stödde den generella välfärden: Ställer ni er bakom de här förbättringarna för barnfamiljerna, eller är er familjepolitik numera densamma som Kristdemokraternas och Moderaternas? En annan prioriterad grupp är de äldre pensionärerna. Trots de senaste årens satsningar upplever många pensionärer i dag en otrygghet. Ett problem är att skillnaderna i levnadsstandard är stora beroende på var man bor i landet och hur mycket äldreomsorgen kostar i kommunerna. Det är en orättvisa som skapar otrygghet för den enskilde och som måste bort. Därför föreslår regeringen i vårpropositionen med verkan fr.o.m. nästa år ett förbehållsbelopp, som garanterar att alla pensionärer har en viss summa kvar att leva på varje månad när äldreomsorgen är betald. Därför går min fråga till de borgerliga partierna, till oppositionen: Är ni beredda att stödja detta förslag, som gynnar framför allt de sämst ställda pensionärerna? Regeringen föreslår också förbättringar när det gäller bostadstilläggen för pensionärerna. Förra året höjde vi bostadstilläggen för en halv miljon pensionärer mellan 1 000 och 6 000 kr. Nu går vi vidare med ytterligare förbättringar för pensionärernas bostadstillägg. Min fråga går till de borgerliga, till oppositionen: Är ni beredda att stödja förbättringarna för pensionärerna och deras bostadstillägg? Regeringen avsätter nästa år ytterligare 200 miljoner kronor till tandvården. Det är oerhört angeläget, inte minst för de äldre, och jag är naturligtvis intresserad av att veta om de borgerliga partierna kommer att stödja förslaget om ett ytterligare stöd till de äldre framför allt för deras tandvård. Vi gör en väldigt stor satsning som de äldre också är oerhört beroende av, nämligen på sjukvården, för att bekämpa köer, för att öka tillgängligheten i sjukvården och inte minst för att förstärka de äldres sjukvård. Det är en satsning om närmare 4 miljarder kronor under de närmaste åren. Min fråga går till de borgerliga partierna: Kommer ni att stödja denna väldigt stora förstärkning av sjukvården som föreslås i vårpropositionen? Ett tredje prioriterat område i årets vårproposition är ökad trygghet i arbetslivet. Bland många förslag för vi fram en förstärkning av arbetsskadeförsäkringen. Det är en rättvisefråga, eftersom arbetsmiljön för många är hård och många är utsatta. Jag vet att detta är en av många arbetstagare i vårt land efterlängtad åtgärd. Därför går också här min fråga till de borgerliga partierna: Är ni beredda att stödja den miljardsatsning på en förbättring av arbetsskadeförsäkringen som föreslås i vårpropositionen? Vi föreslår också en höjning av både golv och tak i a-kassan. Det är inte minst med tanke på att moderaterna tidigare har attackerat a-kassan intressant att höra hur de borgerliga partierna ställer sig till höjningen av golvet och av taket i a-kassan. Till sist har vi också ett väldigt viktigt inslag i vårpropositionen om de nya svenskarnas ställning i samhället. Vi föreslår att barn till asylsökande ska ges rätt att gå i skolan, att äldre invandrare ska få ett särskilt äldreförsörjningsstöd, att stödet till organisationer som bedriver antirasistiskt arbete ska stärkas och att man ska påbörja ett försök med regionala diskrimineringsombud. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi får ett besked från oppositionen om den är beredd att stödja alla dessa praktiska insatser för våra invandrare. Vi höjer också biståndet kraftigt, upp till 0,86 %. Det finns väldigt olika uppfattningar bland de borgerliga partierna om detta, och det vore intressant att höra vad de har för uppfattning om det väldigt kraftiga bistånd som föreslås. Till sist vill jag konstatera att det finns många andra saker - den ekologiska utvecklingen, förbättrad miljö osv. - i denna vårproposition. Det är naturligtvis min förhoppning att vi ska kunna få en bra diskussion. Jag vill till sist tacka mina samarbetspartner i Vänsterpartiet och Miljöpartiet för ett gott samarbete med att ta fram denna vårproposition och ser fram emot en trevlig debatt.

Fru talman! Finansministern ställer många frågor och lämnar få besked. Han ger besked om att regeringen vill göra väldigt mycket, men han redovisar över huvud taget inte vad regeringen vill göra för att minska socialbidragsberoendet och för att bekämpa arbetslöshet. Han ställer i stället frågor, och dem kan jag svara mycket enkelt på: Vi kommer liksom andra oppositionspartier att redovisa vår politik när vi lämnar vår motion, men vi kommer också, till skillnad från regeringen, att redovisa konkreta åtgärder för att uppnå de mål som vi har för vår politik. Fru talman! I den här propositionen har regeringen lämnat ett bokslut över 1990-talets ekonomiska utveckling, men ingenstans i den står det någonting om att Sverige i dag har den högsta arbetslösheten någonsin i en högkonjunktur. Ingenstans nämns det avgörande faktum att vi går ut ur en högkonjunktur med den högsta arbetslöshet som vi någonsin har haft. Det är i själva verket så att vi har en så hög arbetslöshet att regeringen medvetet väljer att inte räkna alla arbetslösa. När man från SCB redovisar antalet arbetslösa räknar man samman dem som är i konjunkturberoende åtgärder, de latent arbetssökande och de deltidsarbetslösa och summerar arbetslösheten till närmare 16 %. Lägger vi sedan till de förtidspensionerade och dem som är socialbidragstagare på grund av brist på arbete, blir det ännu mycket fler. Men ni räknar inte dem. 12 % av arbetslösheten räknar ni inte. Jag skulle här i dag till Bosse Ringholm vilja ställa frågan: Varför nämner ni inte i bokslutet över 1990-talet att ni går ut ur en högkonjunktur med den högsta arbetslösheten någonsin i modern tid? Varför redovisar ni inte alla arbetslösa? Är det därför att ni inte vill och inte vågar redovisa en politik som kan bryta denna utveckling? Detta är en av de allra allvarligaste sakerna. Förtränger man arbetslösheten förtiger man också det behov av en ny politik som finns, och därmed cementerar man de nya klassklyftor som öppnar sig i det svenska samhället. Den segregation som växer fram och det utanförskap som vi ser nämns inte, utan i stället skryter regeringen över att högkonjunkturen har gett fler jobb. I själva verket borde man skämmas över att man har misslyckats så kapitalt. Man skryter med att vi har en unikt snabb utveckling av sysselsättningen. Det är sant, men det beror ju på att vi har en unikt snabb ökning av sjukfrånvaron. Mellan 1997 och 2000 ökade sjukfrånvaron så snabbt att andelen sysselsatta i faktiskt arbete inte ökade med en promille. Med de prognoser som Riksförsäkringsverket har för de kommande åren kommer hälften av den sysselsättningsökning som Bosse Ringholm nu berömmer sig av att ätas upp av ökad sjukfrånvaro. Jag skulle därför till finansministern här i dag vilja ställa frågan: Är det rätt att vi har den högsta arbetslösheten i en högkonjunktur i modern tid, och varför nämner ni den inte och varför redovisar ni inte er politik? Därmed bär ni ansvaret för att befästa en arbetslöshet som skapar social otrygghet och ökar segregationen. Fru talman! Regeringen beskriver också ett bokslut över utgiftsutvecklingen under 1990-talet. Det är bra att man där konstaterar att det var 1980-talets snabba utgiftsutveckling som lade grunden för krisen under 90-talet. Det var lite grann tråkigt att Bosse Ringholm inte hann läsa den delen innan han kom in här i kammaren och beskrev skulden för alla fel som varande regeringen Bildts. Det är en rätt intressant beskrivning som regeringen har av 90-talets problem. Först konstaterar regeringen Persson att det var regeringen Carlssons fel att de stora problemen byggdes upp på 80-talet. Sedan är det ett tomrum. Ingenting händer förrän hösten 1994, då Göran Persson tillträder som finansminister. Det är som om tideräkningen är före och efter G.P. Göran Persson tillträdde hösten 1994. Enligt den regering vi har är han en oerhört kraftfull person. Han är så kraftfull att när han tillträdde i oktober 1994 så fick han den ekonomiska utvecklingen att svänga redan 1993. Dessutom vidtog han sådana kraftåtgärder att det beslutades om ytterligare saneringar hösten 1993 och våren 1994, som socialdemokraterna visserligen röstade emot men som fick en varaktig effekt under hela 90-talet. Tänk, en sådan man! Tänk att vi har fått vara med om detta under i den svenska politiken! Men när regeringen kommer med denna nya myt gör man sig skyldig till samma propagandafel som när man tidigare beskrivit allting som regeringen Bildts fel. Man glömmer bort att det var den politik som man röstade emot mellan 1991 och 1994, den politik som man demonstrerade emot, som lade grunden för en sanering av statsfinanserna. Man försöker också förhärliga och säga att det är politiken efter 1994 som har gjort allt. Sanningen är dock en annan. Statens utgifter har sedan 1994 ökat med nästan 6 % årligen, om vi undantar räntekostnaderna. I det bokslut som regeringen har med redovisar man de egna insatserna. Efter 1994 har man minskat utgifterna med 71 miljarder, vilket balanseras av ett reformprogram som har ökat utgifterna med 71 miljarder. Det kallas att gå runt ett varv och vara tillbaka vid ruta 1. Fru talman! Inte nog med det. Regeringen har nu bestämt sig för att accelerera utgiftsutvecklingen. Vi har nu en situation där utgifterna kommer att öka snabbare under de kommande åren. Utgiftstaken har blivit till utgiftsmål, och vi ser en fördubbling av takten i utgiftsökningen. Samtidigt viker konjunkturen. Regeringen bygger härmed in ytterligare ett moment av orättfärdighet. 1980-talets utgiftspolitik kom att skada många människor genom att de drevs ut i arbetslöshet. Den egna tryggheten förändrades från dag till dag, därför att politiker hade ställt ut löften som de inte kunde hålla. Nu gör man likadant. Sverige har nu en utgiftskvot som är 15 % högre än den i jämförbara OECD-länder. Det innebär att vi löper risk att få en allt svagare ekonomisk utveckling. När skattebaserna rör sig kommer man att tvingas höja skatterna för dem som man samtidigt sparar på i de offentliga utgifterna. Det blir en slags Charles Dickens-politik. Man kommer att tvingas genomföra besparingar på grund av att man nu har större utgifter som man inte har råd med i en vikande konjunktur, samtidigt som man kommer att tvingas höja skatterna. Vi har redan sett den utvecklingen. Vi har sett hur fastighetsskatten höjs. Vi har sett hur bensin och energiskatter höjs. Vi har sett hur kommunalskatter har höjts. Vi har sett hur alla de skatter som betyder mest för låg och medelinkomsttagare har höjts samtidigt som man har gjort undantag för utländska höginkomsttagare och miljardärer. Den orättfärdigheten kommer att fortsätta. Miljöpartiet: Kommer ni att stödja en politik som är så uppenbart orättfärdig, där reformer ständigt heter ökade offentliga utgifter som stärker landsting, kommuner och de stora offentliga bidragssystemen men aldrig de enskilda människorna? Den ekonomiska tillväxten under de kommande tre åren skulle, med en måttlig ökning av de offentliga utgifterna på bara 1 %, ge oss möjlighet att sänka skatterna med drygt 110 miljarder kronor. Då skulle tillväxten komma enskilda människors trygghet till del. Det skulle innebära drygt 2 000 kr i månaden. Det skulle, Bosse Ringholm, vara det absolut mest effektiva sättet att bekämpa bidragsberoende. Vårt mål är långt mer omfattande än ert. Vårt mål är att den som behöver betala skatt inte ska behöva socialbidrag. Den som behöver socialbidrag ska inte behöva betala skatt. Fru talman! Det finns ett alternativ i denna kammare. Det bygger på att vi ser till att det våras för svensk företagsamhet och enskilda människor och på att social trygghet ska heta att människor behöver så få och så små bidrag som möjligt, inte att de ska vara beroende av så stora bidrag som möjligt. Det alternativet kommer vi att presentera när vi lämnar vår motion.

Fru talman! Det här är en bra budget. Jag ska också erkänna att den kunde varit bättre. Jag ska försöka förklara hur den kunde varit bättre. Men först vill jag tala om vad som gör den bra. Jag gläder mig särskilt åt höjningen av grundbelopp och tak i a-kassan, miljardsatsningarna på arbetsskadeförsäkringen och vården, förbehållsbeloppet i äldreomsorgen, satsningarna för ökat byggande, på miljön och ökat bistånd. Detta gör vi samtidigt som vi fullföljer tidigare utlovade reformer: maxtaxa i barnomsorg, studiestödet och en ytterligare utbyggnad av tandvården. Vi kan göra en lång lista. Att vi kan göra allt det här beror inte på att vi är goda och de andra onda. Det beror inte heller på börsens upp eller nedgång. Det beror på att sysselsättningen och antalet arbetade timmar har ökat rejält de senaste åren. Samtidigt har inflationen varit låg. Reallönerna har ökat mer än på flera decennier. Svartmåla inte allting, Gunnar Hökmark. Det är ingen som känner igen Gunnar Hökmarks beskrivning. Vi slår vakt om starka offentliga finanser, så starka att den offentliga nettoskulden nu är borta. Bruttoskulden ligger långt under EMU-kraven. Starka offentliga finanser ger oss - medborgarna - möjlighet att välja. Det ger oss möjlighet att reservera utrymme för en arbetstidsreform. Men svaga offentliga finanser öppnar för nya sparpaket. Stora skattesänkningar hotar välfärden, Gunnar Hökmark. Gunnar Hökmark talar om att vi har för mycket utgifter och lämnar receptet att vi ska minska inkomsterna. Det är ett lite udda recept på problemet. Av den beskrivning som jag nu gör skulle man kunna dra slutsatsen att jag tror att vi lever i den bästa av världar. Men det gör vi inte. Vi ska akta oss för allt som liknar skrytsamt självberöm. Jag vet att det finns många pensionärer, fattigpensionärer, som tänker: gärna medalj, men först en rejäl pension. Jag vet att revorna i välfärden är stora. Inkomstklyftorna i samhället har växt under 90-talet. Fru talman! Man behöver bara göra en klassresa över dagen. Ta tunnelbana, spårvagn eller buss mellan olika stadsdelar i Stockholm, Göteborg eller Malmö, så kan ni själva se klyftorna. Eller res ut i landet till någon av de orter där arbetslösheten fortfarande ligger runt 10 % och där flyttlassen rullar. Vi vet att andra problem väntar. Demografin och kunskapssamhället är två. Fru talman! Att bli äldre är inget problem i sig. Tvärtom är det bra att bli äldre, särskilt om man tänker på alternativet. Men fler pensionärer ställer ökade krav på dem som jobbar. Kunskapssamhället kräver att fler studerar längre. Alla här i kammaren förstår att det är en nödvändig investering som kräver sina utgifter. Men det är inte alla som tänker på att den satsningen också innebär ett minskat utbud av arbetskraft och därmed en förlust av inkomster. De som studerar på heltid kan näppeligen arbeta heltid samtidigt. Det är en förlust av inkomster, för den enskilde och för samhället. Fru talman! Vi har tre stora utmaningar att möta: jobben, välfärden och rättvisan. I det här första inlägget ska jag börja med jobben och välfärden. Gunnar Hökmark undrade hur vi ska halvera antalet socialbidragstagare. Grundreceptet är enkelt: att få fler i arbete. Det är det bästa och riktigaste receptet. Därför ska vi klara målet att 80 % av arbetskraften mellan 20 och 64 år finns registrerade som sysselsatta 2004. Jag ska gå längre än så. För att räknas som sysselsatt räcker det att ha arbetat en timme under mätveckan. Långtidssjuka räknas också som sysselsatta. Det riktiga målet är inte att hyfsa statistiken utan att öka antalet personer i arbete, att öka antalet arbetade timmar. Det kräver ett bättre arbetsliv, ett hållbart arbetsliv där vi inte slår ut arbetskraft i förtid vare sig till sjukskrivningar eller till förtidspension. Därför är satsningen i budgeten på en bättre arbetsskadeförsäkring och rehabilitering så viktig. Vi ska erkänna att det i dag framför allt är kvinnor i offentlig sektor som drabbas. Det kräver att vi förbättrar både arbetsmiljö och löneläge i den sektorn. Men det kräver - och det vill jag säga till Gunnar Hökmark - mer resurser, mer pengar, och inte mindre som ni moderater hävdar. Fru talman! För att få fart på jobben krävs att vi får fart på byggandet. Det gäller inte minst i de etablerade tillväxtregionerna. Därför är byggsatsningen i budgeten bra och viktig. För att klara jobben behöver vi fler och växande företag. Oron runt Ericsson visar att vi inte får göra oss beroende av några få storföretag. Därför erkänner jag att det är en brist att vi i den här budgeten inte har gjort tillräckligt för att göra det enklare att starta och driva företag. Det förenklingsarbete som drivs inom departementen som kallas Simplex får inte ta semester den här sommaren utan ska slutredovisas med konkreta förslag vad gäller både förenklingar och skattesidan till höstens budget. För att klara jobben behöver vi satsa på en bättre infrastruktur. Det är inte vi i Vänstern, fru talman, som stoppar någon proposition. Vi ser det tvärtom som ett problem att infrastrukturpropositionen snart börjar påminna om sagan om mannen som skulle till skräddaren och köpa en rock. Han fick varje gång på lördag höra att det inte bidde något. Det bidde nästa lördag. Till slut bidde det inte någon rock eller kostym, utan det bidde ingenting, en tumme. Jag påstår inte att problemet är Rosengren, även om han är frånvarande här i dag. Orsaken är snarare vårt budgetsystem med utgiftstaken. Det är ett system som inte klarar att skilja på utgifter för konsumtion och för investeringar. Det är ett system där ökade kostnader för sjukskrivningar i praktiken tränger undan utrymmet för investeringar i infrastruktur. En långsiktig lösning kräver ett nytt budgetsystem med en särskild investeringsbudget. På kort sikt måste vi hitta nya finansieringsformer. Det enklaste och billigaste är att staten lånar till investeringar av Riksgälden. Det som kallas PPP-lösningar innebär att staten i praktiken lånar eller leasar vägar av privatbolag. Det är ingen bra lösning. Det innebär bara att skattebetalarna får betala onödigt höga räntekostnader. För att klara jobben och den uthålliga tillväxten behöver vi en ekologisk omställning. Därför måste kommande infrastruktursatsning vara just en miljöanpassning av transportsystemen. I budgeten talar vi också om en satsning på järnvägen. Fru talman! I dag talar vi om nya miljömål, att inom en generation ha åtgärdat de stora miljöproblemen. Då är det viktigt att restaurera och rädda kvar hotade miljöer, men framför allt måste vi börja investera i ny miljöanpassad teknik. Därför är satsningen på ett investeringsprogram för klimatåtgärder, KLIMP, en riktig guldklimp i budgeten. Den är viktig för miljöns skull men också för att skapa en växande marknad för nya företag i miljösektorn. Till sist i detta inlägg ska jag tala om välfärden. Vi är glada att vi nu äntligen kan höja både grundbelopp och tak i a-kassan. Vi är bestämda i vår uppfattning att en andra höjning bör ske under 2002. Vi måste också klara uppgiften att höja taken i föräldra och sjukförsäkringen. Vi har drivit den frågan jättehårt i Vänsterpartiet. Men eftersom Socialdemokraterna gav upp i ett sent skede och sedan Miljöpartiet vägrade ens en försiktig kompromiss fick frågan falla. Men frågan står inte still. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har redan offentligt och tillsammans bundit sig för ett löfte om höjda tak. Om det inte går på annat sätt får frågan lösas i kommande val. Vi i Vänsterpartiet kan inte tänka oss att backa. Det generella välfärdssystemet kräver att alla är med både som betalande och mottagare. Systemets styrka är att det omfattar alla. Bryter man den principen bryts systemet sönder. Det kommer att drabba de ekonomiskt utsatta allra värst. Ett sådant systemskifte kan vi i Vänstern aldrig acceptera eller medverka till. Fru talman! Det är bara att erkänna att på sikt är frågan om valet mellan höjda tak och generell välfärd eller grundtrygghet ett hot mot den rödgröna alliansen. Den frågan ska vi återkomma till. Fru talman! Det finns de som säger att vi måste byta system i Sverige och EU-anpassa oss, att skattesänkningar ska gå före generell välfärd. De rösterna hörs från vissa professorer, från delar av näringslivet och från de borgerliga partierna. Vi har hört Gunnar Hökmark här i dag. Han talar om nya klassklyftor. Jag erkänner att de finns, Gunnar Hökmark. Men vad är hans recept mot de nya klassklyftorna? Jo, det är att ersätta dem med de gamla klassklyftorna. Tillbaka till framtiden är det recept moderaterna står för. Det kommer vi inte att acceptera. Vi har visat att ni har fel i er politik och i er analys. Vi behöver inte alls riva välfärdsbygget. Vi har klarat att sanera de offentliga finanserna. Antalet jobb ökar, och vi ska se till att de fortsätter att öka. Vi ska nu från en styrkeposition inte bara renovera utan bygga ut folkhemmet så att alla får rum. Det är vad vi nu gör, och det är vad vi ska fortsätta med, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Fru talman! Den korta lyckliga tid då Sverige hade en ekonomisk utveckling som var lika bra som genomsnittet av OECD-länderna är nu enligt vårpropositionen över. Denna lyckliga parentes betydde att eftersläpningarna i den ekonomiska utvecklingen sedan 1970-talet tillfälligtvis hejdades av en stark internationell högkonjunktur. Den grundläggande svaga tillväxten, som gett en trettioårig tillbakagång jämfört med de flesta av våra jämförbara länder, märks i dag för var och en genom de stora bristerna i vården, krisen i skolan och nedrustningen av polisen och rättssamhället, trots det högsta skatteuttaget av alla industriländer på detta klot. När konjunkturen nu vänder ned och statsskulden enligt vårpropositionen beräknas öka med 35 miljarder från 1 105 miljarder i år till 1 140 miljarder år 2004 hade landet verkligen behövt en mer ideologiskt samstämd och handlingskraftig regering än den nuvarande. En regering som inte bara hade nöjt sig med att säga att vi nu har "normalkonjunktur", dvs. fortsätter att släpa efter. Fru talman! Vi har under budgetprocessen sett hur samarbetet mellan de tre samarbetspartierna knakar alltmer betänkligt i fogarna. Man har ändå trott att de hankar sig fram. Men man blir lite betänksam när man hör finansministern här i dag. Nu ställer han frågor till oss i oppositionen som om han var osäker på att få igenom budgeten. Ställer ni upp på våra förslag om tandvård? Ställer ni upp på våra förslag om föräldraförsäkringen? Ställer ni upp på resurser till sjukvården, bistånd osv.? Litar inte finansministern på att samarbetet håller ens genom budgetprocessen är det illa. Sveriges ekonomi väntas under hela treårsperioden utvecklas sämre än genomsnittet för världen i stort. 15 % av svenskarna i arbetsför ålder står utan reguljärt arbete. Många oroar sig också med rätta för hur det går när man blir sjuk eller gammal eller bådeoch. Nyblivna föräldrar och föräldrar med barn i skolåldern undrar om det finns konkreta åtgärder och resurser till att lösa lärarbristen och alla de andra kriserna i den svenska skolan. Det gör det tyvärr inte. Sverige behöver en regering som förmår återupprätta en bra och fungerande skola för våra barn. Landets småföretagare väntar förgäves på mindre byråkrati och mindre krångel och på de regelförenklingar som pratministrarna på Näringsdepartementet i åratal har utlovat. Medan superdepartementet går på tomgång och tillsätter nya arbetsgrupper fortsätter vägnätet att förfalla, Lars Bäckström, oavsett vad ni säger. Runtom i landet finns i dag människor som undrar om de ska kunna ta sig till jobbet utan att riskera att slå sönder bilen och om skogsprodukter och andra varor ska kunna fraktas till sina köpare eller inte. Allt större delar av vägnätet i Sverige stängs av under tjällossningen. Men inte ett, säger ett, ord om vägarna finns i vårpropositionen. Denna regeringskonstellation är varken mer eller mindre än en katastrof för alla som är beroende av Sveriges vägar. Nu behövs det snart en ny regering, fru talman, annars stannar Sanningen är också den att de nya anslagen till polisen bara nödtorftigt täcker de svarta budgethålen från tidigare nedskärningar. Rättssamhället behöver nu restaureras från grunden. Småbarnsfamiljer som undrar över när det blir mer tid för barnen finner visserligen till sin glädje att garantibeloppet i föräldraförsäkringen enligt kristdemokraternas förslag fördubblas. Men samtidigt ser de att regeringens största satsning för barn och ungdom återfinns under rubriken "En politik för ökat utbud av arbetskraft". Det står så här: En maxtaxa införs inom förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen som minskar marginaleffekterna och därmed främjar arbete. Mer tid för barnen blev i stället mer tid på jobbet! Sverige behöver en helt ny familjepolitik som ger mer tid för barnen, också för ensamstående småbarnsföräldrar. Finansministern talade om de sämst ställda pensionärerna. Javisst ska de få lite mer pengar i bostadsbidrag - mellan 33 och 45 kr! Så var det med den satsningen på de sämst ställda pensionärerna. När det gäller sveket mot änkepensionärerna återställer man inte heller där, trots upprepade löften från Vänsterpartiet. Landets pensionärer behöver en ny regering. Regeringen återkommer gång på gång till att man "konsekvent prioriterat" och "värnar kvaliteten" i skolan, vården och omsorgen. Men enligt Kommunförbundets sammanställning i mars, där situationen redovisades, har ökningarna av statsbidragen sedan 1996 faktiskt ätits upp av att man har varit tvungen att täcka underskott, täcka löneökningar och täcka prisökningar samt ta hand om ett växande antal ungdomar i skolan och fler äldre i äldreomsorgen. Vi kristdemokrater anser att det behövs både mer resurser och bättre verksamhetsförutsättningar för dessa livsviktiga samhällsområden. Man måste kunna lita på samhällets kärnverksamheter. Fru talman! Sveriges grundläggande ekonomiska problem är långt ifrån lösta. Låt mig ta några exempel. Eftersläpningen fortsätter. Sveriges ekonomi väntas utvecklas sämre än genomsnittet för världen, sämre än genomsnittet för EU och sämre än genomsnittet för Norden under de kommande åren. Men insikten om detta och dess konsekvenser tillsammans med förslag till åtgärder lyser totalt med sin frånvaro i propositionen. Statsskulden beräknas öka med 35 miljarder kronor mellan 2001 och 2004. Hela överskottet ligger i pensionssystemet. Det skulle vara intressant om finansministern kunde förklara hur det överskottet i pensionssystemet och våra premiepensioner ska kunna användas som en kommande dämpning och buffert för finanspolitiken i en konjunkturavmattning. Visserligen kommer statsskuldens andel av bruttonationalprodukten att ligga strax under 50 % år 2002, men om vi går tillbaka till den förra lågkonjunkturen ser vi att vi har 500 miljarder mer i statsskuld nu än vi hade med den statsskuldsnivå på drygt 40 % som rådde vid ingången av den förra lågkonjunkturen 1990. Läget är alltså både att vi har en högre arbetslöshet, som Gunnar Hökmark sade, och en högre statsskuld när vi nu går in i den här lågkonjunkturen. Statsbudgeten visar underskott under hela treårsperioden. Det är faktiskt den bistra sanningen. Överskottet finns i de offentliga finanserna, och det ligger i pensionssystemet. Statens finanser går back för närvarande. Skattepolitiken har i stort sett upphört. Förutom det tidigare aviserade stödet till sjöfarten föreslås nu inte en enda skatteförändring i propositionen. Arbetslösheten väntas stiga något mellan 2003 Fru talman! Socialdemokraterna har alltså tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet visat sig oförmögna att genomföra reformer som ökar människors oberoende och som skapar varaktigt goda förutsättningar för tillväxt i hela landet. Nu fortsätter landet att tudelas på ett fullständigt oacceptabelt sätt. Avfolkningen accelererar utan att våra största städer ges chansen att klara av sin uppgift som tillväxtmotorer för landet. Socialdemokraterna och deras stödpartier har byggt hela sin politik på att högkonjunkturen ska fortsätta för evigt. Vi kristdemokrater föreslår däremot åtgärder som långsiktigt skulle kunna skapa bättre välfärdsutveckling med bättre fungerande arbetsmarknad och lönebildning och med lägre skatter på arbete, sparande och företagande. Svenska låginkomsttagare är högst beskattade i världen. Heltidsarbete måste kunna innebära att man kan leva på sin lön. Hur länge ska låginkomsttagarna behöva bidrag för att kunna betala skatten? Flykten av företag, kunskap och kapital ur landet är det som verkligen långsiktigt hotar välfärden i vårt land. Men detta tillåts fortgå, medan vi kommer att få äldrevårdskostnader som stiger med 60 % på några decennier framöver. Samtidigt kommer antalet personer över 65 år att öka med 700 000, och antalet i förvärvsaktiv ålder att minska med 100 000. Men regeringen och dess stödpartier låtsas som det regnar. Nu utreder man t.o.m. om globaliseringen existerar. Vi kristdemokrater har tillsammans med övriga borgerliga partier visat på ett alternativ till regeringens passivitet i vårt gemensamma förslag till inriktning av den ekonomiska politiken. Sverige behöver en ny regering om vi ska klara framtidens utmaningar.

Fru talman! Vi har fått en vårbudget med ett nytt omslag. Det noterar vi med förtjusning, men innehållet är gammalt. Som vanligt, dristar jag mig till att säga, präglas finansministerns presentation av en väldigt stor förnöjsamhet. Det är bra med förnöjsamhet, men den har sin tid. Även handling har sin tid. Sverige står inte så starkt som vi skulle behöva göra. Vi står nu på tröskeln till en ny ekonomisk situation. Finansministern kallar det för en viss avmattning. Det är väl dagens understatement. Konjunkturkänsligheten är fortfarande lika stor. Det har en framsida i form av de kraftigt förbättrade offentliga finanserna de senaste åren, men det har ju en baksida som förmodligen ligger framför oss. Det är inte en regerings uppgift att klänga sig fast i konjunktur och önskedrömmar om en snabb internationell förbättring. Det är en regerings uppgift att lösa problem och rusta Sverige för en långsiktigt uthållig tillväxt. Presentationen innehöll många frågor till oss och väldigt lite besked, har det sagts. Det var väldigt många frågor om vi är beredda att stödja det ena och det andra. Jag kan förstå att regeringen behöver stöd, men kom inte och häng oss i kjolarna! Det här presenteras som en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Ni säger att ni är överens och står bakom detta. Varför ska ni då fråga oss om vi stöder era olika plåsterlappar? Den intressanta frågeställningen är ju också om ni är överens. Man behöver bara lyssna på Lars Bäckström så förstår man att den överenskommelse som är framförhandlad visserligen kommer att innebära att ni röstar gemensamt, men ni verkar sannerligen inte så överens om att det är de här riktlinjerna som ska gälla. Vårbudgeten präglas av samma kortsiktiga hantering som vanligt. Det beror på att den enda gemensamma vision ni har är att det är ni som ska bestämma, men vad ni ska bestämma har ni ingen vision om. Därför blir det kortsiktighet, och det som ni förhandlat fram, oftast inför öppen ridå, gäller för de kommande åtta månaderna. Det saknas inte utmaningar. Det finns utmaningar som kräver lite mer rejäla tag. Det gäller arbetslivet och att få fler att vilja och orka delta mer. Människor måste få makten över arbetslivet och sin arbetstid. Man måste få makten över sin kompetensutveckling och sin arbetssituation. Men där är ni fast i dirigism och arbetstidsförkortningsromantik. Lars Bäckström sade själv att de största problemen gäller kvinnor inom den offentliga sektorn men där är det ju ni som är arbetsgivare. Hade det varit fråga om någon annan sektor skulle ni omedelbart ha gått ut och förbjudit den typen av arbetssituation. En annan utmaning gäller socialförsäkringarna. Där är ni ju helt oense om inriktningen. Ni har helt olika mål. Då blir också resultatet ett stillestånd. Det är akut med en rejäl socialförsäkringsreform. Ni frågar om vi är beredda att stödja era plåsterlappar i systemen. Min fråga till Ringholm är: Är ni beredda att stödja en rejäl socialförsäkringsreform? Internationaliseringen nämns i förbifarten som en företeelse som ska utredas. Dessutom nämns att man har ett EU-samarbete för att få höjda skatter i andra länder. Man håller fram framgången med att ha fått beslut om källskatt på banksparande inom EU. Men det är väl ändå en rätt begränsad syn på internationaliseringen. Globaliseringens fördelar måste nå många fler, och Sverige måste vara ett land som är attraktivt för människor och företag. Men eftersom ni alla tre har försvurit er åt höga skatter blir målet för skattepolitiken att se till att skatterna kan hållas uppe. Era stödpartier är ju i själva verket EU-motståndare. Därför kommer det ingen offensiv i Europapolitiken. Vad gäller frihandeln gör vissa delar av regeringen ett bra jobb men inom EU kommer ni inte någonvart i de viktigaste frågorna, jordbrukspolitiken och valutasamarbetet, för där är ju oenigheten total. Fru talman! Var sak har sin tid. Förnöjsamhet har sin tid och utvärdering har sin. Därför är det intressant att det kommer ett bokslut. Vi andra har haft anledning att fråga oss varför det bara är de som redan har lämnat regeringen som kan ta bladet från munnen. Det intressanta som man själv redovisar och som väldigt många andra, för att inte säga alla, hela tiden har vetat är ju att statsfinanserna inte raserades en septemberdag då Bildt och Wibble kom in i Rosenbad. Visserligen kan det vara en svår omställning för riksdagsmännen här som lärt sig denna historieskrivning men för oss andra var det ingen nyhet. Frågan är om ni klarar av att dra slutsatser av den analys som ni nu gör av 80-talet och av det tidiga 90 talet och om Göran Persson måste avgå innan ni förmår analysera vad ni har ägnat er åt under den senare delen av 80-talet. Jag tänkte göra några få kommentarer. Det är nämligen lite fel i bokföringen vad gäller det här bokslutet. Har man fel i bokföringen, blir det fel i utgående balans, säger jag som tycker att just sådana här frågor är väldigt intressanta. Bengt Westerberg visste att han hade rätt redan år 1988. Andra bedömare har allteftersom, för många år sedan, kommit till samma slutsatser. Det är bra att ni nu har insett att det var de som sade att Westerberg var felprogrammerad som hade fel. Men frågan är vilken slutsats ni drar av det i dag när vi i stort sett kan dra en parallell mellan situationen i slutet av 1980-talet inför en valrörelse och situationen nu i början av 2000-talet inför en valrörelse. BNP, togs under fyrpartiregeringen. Bosse Ringholms partikamrater var emot det mesta. Frågan är: Vad har ni lärt er av det? En sak som man kan lära sig är att det tar tid innan budgetbeslut går från idé till beslut och till att det faller ut i kronor och ören på utgiftssidan. De överskott som ni nu ser - och som för övrigt inte gäller statsfinanserna utan som gäller pensionssystemen - bränner i era fickor, precis som talartiden brukar bränna i Ringholms mun. Fru talmannen har ju infört nya regler i dag för att få lite bättre hushållning med talartiden men vad ni gör i fråga om budgeten är att ni sparar när det gäller tillfälliga utgifter inom arbetsmarknadspolitiken och använder pengarna till nya permanenta åtaganden. Den fråga man då måste ställa sig är: Vad tänker ni först spara på när möjligheterna inte längre finns att spendera den typen av pengar? Vi vet att det oftast är de som har det allra svårast, som har de minsta marginalerna och som sitter trängst till, som kommer först på besparingslistan när man gör sådant oplanerat och kortsiktigt. Detta är ett jätteproblem. Det största problemet i sammanhanget är alltså just att ni inte tycks ha lärt er någonting av historien. Utmaningen i dag är inte att sätta sprätt på överskotten i pensionssystemen, utan utmaningen i dag är att rusta Sverige för en uthålligt bättre tillväxt. Det är inte er uppgift att hänge er åt önsketänkande om att konjunkturen ska vända, utan nu handlar det om att rusta Sverige. Då behövs det ett antal rejäla strukturreformer. Ni har försuttit många chanser men det är fortfarande inte för sent. Det behövs en rejäl förbättring av företagsklimatet. Storföretagsberoendet är stort men det kan vi inte lösa genom att jaga de sista storföretagen ur landet. En lärdom att 80-talets och 90-talets kris är just det stora storföretagsberoendet och att det fanns för få små och medelstora livskraftiga företag. Problemet i dag är att vi inte har fler företagare än vi hade 1994 när ni kom tillbaka till regeringsmakten. Hela förenklingsarbetet har gått i stå - det behöver inte presenteras noggrannare än så här. När ni i denna budget återigen skriver att ni ska fortsätta med förenklingsarbetet får man en känsla av att det inte är en vanlig papegoja som varit framme utan att det är fråga om den döda papegojan i Monte Pythonsketchen. Finansplanen innehåller ungefär 15 000 ord. 5 av dem använder ni till att skriva ordet företagande men inget av dem använder ni till att formulera rejäla förslag för att vårda de välståndsbildande krafterna. Det behövs en rejäl skattereform med inriktningen att det ska löna sig att arbeta, spara och ta risker. Vad ni håller på med och som ni kallar för skattereform är lite plockande i marginalen. Det behövs en rejäl arbetsmarknadsreform. Det handlar om att släppa in de utestängda. Det är jättebra att ni skriver om att fler behöver fås in på arbetsmarknaden men ni är på fel spår vad gäller lösningarna. Det är inte en ny organisation av Arbetsmarknadsverket som behövs, utan AMS ska rivas. Ge makten och möjligheterna till dem som ska in! Det behövs en rejäl reformering av de viktiga tjänstesektorerna vården och skolan. Detta behövs för kvinnolönerna och kvinnornas arbetssituation samt för kvaliteten. Det behövs också för att vi ska kunna få valuta för skattepengarna. Det behövs en rejäl satsning på utbildning. Gymnasieskolan har blivit en utslagningsmaskin. Ni skriver att svensk skola visar goda resultat i internationella jämförelser - ja, det kan det nog vara lita si och så med. Jämfört med de mål som vi själva sätter upp är resultatet katastrofalt. Det viktigaste för barnfamiljerna är nog inte att ni kommer med mer av pekpinnar och dirigism, utan det är att ni satsar på skolan - på en skola för de barn som mest behöver skolan - och på en familjepolitik som gör att människor kan bestämma mer själva. På detta område och på många andra områden kommer vi den 2 maj att redovisa ett heltäckande alternativ som innebär just att människor får mycket större möjligheter att själva bestämma i sina liv.

Fru talman! Gunnar Hökmark talade här om de nya klassklyftor som byggts upp i och med samarbetet mellan s, v och mp. Jag tycker att det är lite absurt. Det är faktiskt i de borgerliga partiernas fickor som det bränner. Jag vet inga här i riksdagen som är så måna om att så snart det finns ett överskott använda detta till skattesänkningar. Det bränner väldigt mycket i borgarnas fickor när det gäller att vara oansvarig med våra sunda statsfinanser. På grund av att vi har sunda statsfinanser gör vi nu satsningar - det gäller både den förra budgeten och denna budget - som faktiskt minskar klyftorna. Bosse Ringholm ställde här några frågor som jag skulle vilja upprepa till er: Stöder ni de satsningar som gör att klassklyftorna minskar? Stöder ni de satsningar som görs på barnfamiljerna, t.ex. genom höjda barnbidrag och förlängt studiestöd? Stöder ni införandet av ett äldreförsörjningsstöd för äldre invandrare så att man slipper vara beroende, slipper vara socialbidragstagare, därför att man är ny i det här landet? Stöder ni förslag om att asylsökandes barn ska ha rätt till barnomsorg och skola och att asylsökande ska ha rätt till sjukvård? Är det här förslag som ni stöder eller är det bara prat när ni säger att ni vill minska klyftorna i samhället? Klyftorna har ju ökat under 90-talet. Mest utsatta har de fattigaste varit - barnfamiljerna, de unga, de nya i landet och de fattiga pensionärerna. Successivt gör vi här insatser som faktiskt innebär att de här grupperna får det bättre. En viktig insats där är också det höjda golvet i arbetslöshetsförsäkringen och det höjda golvet i föräldraförsäkringen. Är det här förslag som ni i den borgerliga oppositionen tillsammans stöder? Det vore bra att få svar på dessa frågor. Sedan gäller det de förslag som borgarna lägger fram, t.ex. i dagens artikel under DN Debatt, för att hjälpa de utsatta kvinnorna inom den offentliga sektorn. De har tunga och stressiga arbeten. Detta ska lösas. Men hur vill då borgarna lösa det? Jo, det ska ske genom privatiseringar - som att privatiseringar är en mirakelmedicin som gör att de här kvinnorna på en gång får mindre tunga och stressiga arbeten. Jag vill poängtera att vi i Miljöpartiet inte har någonting emot privatiseringar. Däremot delar vi inte borgarnas övertro på vad privatiseringar skulle ge för effekter. Man måste vara medveten om att det finns risker när man lämnar över den offentliga tjänstesektorn i privata händer. Det finns en tro hos de borgerliga att privatiseringar är ett sätt att öka produktiviteten, att man kan få en sjuksköterska att fråga hur någon mår 3 % snabbare per år bara för att hon får betalat av ett privat företag. Låt mig med några siffror visa hur överoptimistisk den tron är. En sjuksköterska som 1995 hade hand om tio patienter och som ska bli 3 % effektivare per år skulle i dag vara tvungen att ha hand om dubbelt så många patienter. Om 25 år skulle antalet patienter uppgå till det dubbla, dvs. 40 patienter. Låt mig ta upp en annan offentlig verksamhet, nämligen kollektivtrafiken. Om en buss 1950 kördes i Det finns inga enkla lösningar för att höja produktiviteten, som borgarna tror. Man kan göra det i marginalen. I Stockholm har man t.ex. börjat att köra med ledbussar i innerstaden. Att tro att man genom privat företagsamhet kan trolla och att de som jobbar i offentlig verksamhet plötsligt skulle få det mycket bättre är ingenting annat än att vara optimistisk i överkant. Risken är snarare att man drar in på pauser och ökar pressen på personalen, någonting som skedde när busstrafiken privatiserades i Stockholm då det privata bolaget, för att få sin produktivitetsvinst, drog in pauserna. Sedan säger alltid borgarna att det nu ska satsas. Det bränner i fickorna att bli av med överskottspengarna, att låta dem gå till skattesänkningar, och då gäller det en massa skattesänkningar som i stor utsträckning gynnar höginkomsttagarna. Det påminner mig om idrottsklubbar som köper dyra spelare för att komma upp i elitserien, men dessa idrottsklubbar varken kommer upp i elitserien eller undviker konkurs. Det finns ett överskott i budgeten, och det är bra. Det är bra att ha sunda statsfinanser. Vi måste nämligen ha det för att både kunna garantera en bra framtid och kunna skriva av statsskulden. Vi har ett ansvar gentemot framtida generationer. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har tillsammans med oss i Miljöpartiet faktiskt tagit ett ansvar och under de senaste åren sanerat finanserna och kunnat göra satsningar på ett bra sätt. Vi är tre partier som har motsättningar. Vi är inte överens om allting, absolut inte. Men vi är överens om en budget. Det innebär inte att vi är eniga om allting, det märks i debatten och det är bra. Det är sådant som behövs i en demokrati. Men vi har tagit ansvar och satsat på det som jag tror har gjort att Sverige har kunnat hävda sig under högkonjunkturen. Sysselsättningen i Sverige har ökat i väldigt stor utsträckning. Det finns en bra företagsamhet i Sverige. Problemet har varit att många grupper har stått utanför. Dessa grupper börjar nu, tack vare den budget som vi lägger fram, att få det bättre. Sverige har kunnat hävda sig under högkonjunkturen just för att vi har haft ett socialt trygghetssystem och för att vi har haft utbildning. Det har gjort att Sverige har kunnat ta till vara högkonjunkturen mycket bättre än många andra länder, och det är någonting som den borgerliga oppositionen struntar i att ta upp. När det gäller de sämst ställda gör vi stora investeringar. Det handlar om studenter, barn, ungdomar, arbetslösa, fattiga pensionärer, asylsökande och hemlösa. Men vi vidtar också aktiva åtgärder mot rasism och diskriminering. Sedan gör vi också stora satsningar för att minska miljöskulden. Förutom att påbörja en grön skatteväxling, som är nödvändig, satsar vi på att sanera Sverige. Visste ni att man i dag inte vet vilka arter det finns i Sverige? Man känner inte exakt till alla arter som finns i växtriket, i djurriket och bland svamparna. På initiativ av Miljöpartiet ska man nu genomföra den första kartläggningen av alla arter i Sverige och hur deras livsbetingelser är. Vi vet inte heller hur alla kemikalier som finns i samhället påverkar oss människor eller de olika biotoperna. Det här är väldigt allvarligt. 1998 fanns det inga pengar för marksanering när det gällde alla giftbomber som fanns och alla kemikalietippar som fanns i soptippar och i gamla industriområden. Nu gör vi stora insatser för att marksanera så att vi slipper de kemikalier som är ett hot mot vår framtid. Vissa kemikalier som inte bryts ned i naturen - t.ex. bromerade flamskyddsmedel - återfinner man nu i falkägg och i kvinnors bröstmjölk. Bromerade flamskyddsmedel används i textilier och i datorer, och man vet inte exakt hur de påverkar. Nu återfinns dessa kemikalier på olika ställen. Man tror att de bidrar till att barn får sämre koordination och större risk för öroninfektioner. Genom dagens budget gör vi här stora insatser, och det är oerhört viktigt, speciellt för hälsan i framtiden och för vår överlevnad globalt. Vi kommer nu för första gången att införa en central GMO-kontroll på Livsmedelsverket, och detta är någonting som många konsumenter har efterfrågat. Vi ger också resurser till en djurskyddsmyndighet, och vi satsar pengar på alternativ till djurförsök. Det är fruktansvärt att se djur som släpas i krokar eller som föses in i bilar med piskor och påkar. De plågsamma djurtransporterna upprör varenda en i hela Europa. Vi bekostar dessa djurtransporter med våra skattemedel. Förra året betalade EU 1 miljard kronor för djurtransporter till tredje land. Från Sverige utbetalades 28 miljoner. Djur behandlas som varor, men djur är inga handelsvaror. Djur måste också behandlas med respekt. En djurskyddsmyndighet är ett steg i detta. Sedan måste vi också jobba på EU-nivå för att se till att den här typen av bidrag upphör. Jag återkommer senare till mer grejer i budgeten.

Fru talman! En god debatt ska ju karakteriseras av att deltagarna lyssnar till varandras argument och av att de frågor som ställs besvaras och diskuteras. Sedan kan man komma till slutsatsen - vilket inte är ovanligt i en god debatt - att man har olika uppfattningar, och det respekterar jag. Däremot är jag lite förvånad över att de frågor som jag ställde till den borgerliga oppositionen i stort sett förbigicks helt av de fyra borgerliga talarna. Antingen var de så bundna vid manus att de inte kunde tänka sig att avvika från det som de hade tänkt igenom innan eller också hade de inga svar på frågorna. Det var bra att Yvonne Ruwaida upprepade frågorna. De förtjänar faktiskt att understrykas.

Ett uteblivet besked är också ett besked, och tillsvidare får det uteblivna beskedet uppfattas som att det inte finns särskilt mycket av intresse och engagemang hos de borgerliga partierna för att minska orättvisorna i samhället. Gunnar Hökmark kör gärna med gamla debatter från 80-talet och 90-talet. En av hans favoriter är att påstå att vi aldrig har haft så hög arbetslöshet som vi har för närvarande. Gunnar Hökmark kan faktiskt läsa innantill. Enligt all tillgänglig statistik har Sverige tillsammans med Danmark den högsta sysselsättningsgraden i hela EU-området. Om Gunnar Hökmark tolkar detta som att vi har den högsta arbetslösheten beror det på att han använder en gammal moderat teknik som går ut på att den som studerar - t.ex. i Kunskapslyftet - stämplas som arbetslös av moderaterna. Den som utbildar sig och gör en investering i sin framtid betraktas som arbetslös av moderaterna. Det är klart att med den typen av statistiskt tricksande kan man få ihop både den ena och andra arbetslöshetssiffran. Faktum är att vi, om vi ser till vår situation i dag, kraftigt har ökat sysselsättningsgraden de senaste åren. Från det att sysselsättningsgraden drastiskt sjönk i början på 90-talet under regeringen Carl Bildt har vi sedan några år tillbaka en vändpunkt som innebär att vi inte bara har lyckats klara det arbetslöshetsmål som den socialdemokratiska regeringen satte upp 1996 om att halvera arbetslösheten. Vi har också ökat sysselsättningsgraden som i dag är nära 78 %. Det mål som vi har satt upp till 2004 om att nå 80 % har vi i gott sikte, och vi kommer att fortsätta med nya insatser. Jag vill gärna uppmärksamma Gunnar Hökmark och alla andra på att i varenda budgetproposition, alltsedan 4-procentsmålet och 80-procentsmålet beslutades, har det funnits ett antal förslag till hur vi kan öka jobben. I den här vårpropositionen finns det förslag om ytterligare utbildningssatsningar på vuxenutbildningen och högskolan. Det finns förslag på insatser mot deltidsarbetslösheten - 100 miljoner kronor. Det finns förslag - 100 miljoner kronor - för att motverka långtidssjukdomar. Det finns förslag om att förstärka tillsynen av arbetslöshetskassan. Det finns förslag om nya regler för att minska rundgången i aktivitetsgarantin. Det finns förslag när det gäller den vilande förtidspensionen. Det finns ett uppdrag till Högskoleverket att medverka till att bättre passa ihop arbetsmarknad och utbildning. Det finns vidgade resurser för mer platsförmedling för att passa ihop arbetssökande och lediga jobb. Det finns förslag om ökad sysselsättning för invandrare, vilket är oerhört viktigt eftersom de är en stor arbetskraftsresurs som vi i dag inte tar i anspråk fullt ut. Och vi vet att väldigt många av invandrarna längtar efter och drömmer om att få ett jobb och kunna delta i det svenska samhällsarbetet. Det finns förslag om maxtaxa i barnomsorgen, som riksdagen har beslutat om och som ska träda i kraft den 1 januari nästa år. Ja, det finns många saker - nya saker och tidigare saker - som vi nyligen har fattat beslut om och som inom kort träder i kraft, och allt medverkar till att stärka sysselsättningen. Jag tror att de 78 % som vi i dag har sysselsatta kommer att kunna bli 80 % år 2004, om inte de krafter i denna kammare som hela tiden har hånat 4-procentsmålet och 80-procentsmålet får ett ökat insteg. Då är det naturligtvis en oerhört stor fara för sysselsättning och för arbetslöshetsbekämpning. Gunnar Hökmark brukar tala om behovet av strukturförändringar. Ja, man kan mena olika saker med strukturförändringar. När Gunnar Hökmark talar om strukturförändringar menar han exempelvis att man ska dra ned 8 miljarder kronor från arbetsmarknadspolitiken. Det motsvarar ungefär 60 000 personers arbete eller utbildning. 1 1⁄2 % av arbetskraften skulle plötsligt försvinna och bli arbetslösa. Gunnar Hökmark och Moderaterna föreslår att den satsning på vården, skolan och omsorgen som regeringen gjort under senare år ska bantas med 15 miljarder kronor. Det motsvarar ungefär 50 000 anställda i vården, skolan och omsorgen. Lägg ihop de 60 000 som ska ut från arbetsmarknadspolitiken med de 50 000 som ska ut från kommuner och landsting och det blir 110 000 personer som skulle kastas ut i arbetslöshet med Moderaternas politik. Det motsvarar nästan 3 % av arbetskraften. I dag är vi nere i runt 4 % arbetslöshet. Det vore en återgång till det som Gunnar Hökmark ofta talar om, början av 90-talet, dvs. den period då vi tyvärr såg den enorma ökning av arbetslösheten som vi har kämpat för att försöka få ned under många år. Mats Odell talar om den korta tid som Sverige har haft en bra position i den ekonomiska ligan i Europa och bland industriländerna. Mats Odell måste uppenbarligen varken ha lyssnat till vad jag sade eller ännu mindre läst den tidskrift jag citerade, Från Riksdag & Departement, eller läst någon annan statistik. Man kan nämligen konstatera att av de tolv indikatorer som EU har valt ut för att mäta den ekonomiska kraften i EU-länderna har Sverige förstaplatsen på fem av de tolv ekonomiska indikatorerna. Närmaste land har två förstaplatser. Sverige har en utomordentligt förnämlig position i det sammanhanget. Mats Odell blundar och kör det gamla manuskriptet. Mats Odell var vänlig nog att upprepa mina frågor men hade inga svar på frågorna. Mats Odell har ju fler tillfällen att kanske upprepa mina frågor men också att svara på de frågor som jag ställde. Jag har lite svårt att förstå när Mats Odell å ena sidan kritiserar regeringen för att vi är för kostnadsaktiva, att vi lägger ut för mycket pengar på olika reformer, och å andra sidan talar om hur viktigt det är att kommuner och landsting får goda resurser. Kommuner och landsting får på fyra år 100 miljarder kronor i ökade resurser, 25 miljarder i form av ökade statsbidrag och 75 miljarder i form av ökade skatteinkomster i kommuner och landsting. Detta är ett resultat av att sysselsättningen har ökat och arbetslösheten minskat när den ekonomiska politiken har varit framgångsrik. Dessa nya 100 miljarder kronor hade kommuner och landsting inte fått om Mats Odells kompanjoner i Moderata samlingspartiet hade fått bestämma, eftersom de hela tiden har varit emot den här typen av överföringar av resurser till kommuner och landsting. Jag ska gärna återkomma till det som Karin Pilsäter och Lena Ek tog upp. Men för den fortsatta debatten tycker jag att det finns skäl att säga att de frågor som jag ställde och som Yvonne Ruwaida också påminde om faktiskt fordrar ett svar.

Fru talman! Finansministern frågar om de borgerliga partierna är beredda att stödja socialdemokratiska förslag och socialdemokratisk politik. Svaret på frågan är mycket enkelt: Vi har en annan politik, och vi har dessutom konkreta förslag. Låt mig ta ett konkret exempel. Bosse Ringholm frågar om vi är beredda att se till att socialbidragsberoendet minskar. Vem skulle vilja vara emot det? Möjligtvis skulle jag vilja säga att målet att halvera det innebär att ni ska låta ett mycket högt socialbidragsberoende vara kvar i form av den halva delen. Men vi har ett konkret förslag till hur man ska göra. Vi säger: Inför ett grundavdrag som framför allt betyder något för låg och medelinkomsttagare eller genomför skattesänkningar som betyder allra mest för låg och medelinkomsttagare och se till att de som betalar bidrag inte ska behöva betala skatt. Se till att förändra Sverige så att Sverige inte längre ska ha världens högst beskattade låginkomsttagare utan i stället låginkomsttagare som har en egen trygghet utan bidrag. Jag ställer då frågan till finansministern, eftersom jag har svarat på hans fråga: Är regeringen beredd att stödja en politik som innebär att man så långt som möjligt ser till att de som betalar skatt inte ska behöva ha bidrag och att de som är beroende av bidrag inte ska behöva betala skatt? Då talar vi inte bara om allmänna mål utan om vad politiken ska genomföra. Fru talman! När finansministern började göra sina räkneexempel höll jag på att säga att jag är glad att han inte är finansminister, men så kom jag på att det är han ju. Räkneexemplen om sysselsättningen som vi hörde alldeles nyss är inte riktigt värdiga ett lands finansminister. Notera en sak, samtliga ledamöter i denna kammare. Vi har från borgerligt håll påpekat att Sverige i dag har den högsta arbetslösheten någonsin i en högkonjunktur. Hörde någon finansministern dementera denna uppgift? Nej. Han gick runt och jämförde med Danmark och lite andra EU-länder och sade att jobben har ökat. Men det är inte det vi nu talar om, utan nu talar vi om det mycket allvarliga att när konjunkturen viker har vi den högsta arbetslösheten någonsin i en högkonjunktur oavsett om man mäter den öppna arbetslösheten eller om man räknar alla som är arbetslösa. AMS generaldirektör fel och har den borgerliga oppositionen fel när vi hävdar att vi nu går in i en vikande konjunktur med den högsta arbetslösheten någonsin i Sverige? Svara på den frågan! Är det rätt eller fel?

Fru talman! Nu kom Gunnar Hökmark in på sitt favoritämne skatter. Jag ska svara på hans fråga om regeringen är beredd att ändra skattepolitiken på det sätt som Gunnar Hökmark här föreslår. Nej, regeringen är inte beredd att följa Moderaternas råd när det gäller skattepolitiken. Om skatterna ska ändras, och sänkas, ska det vara till förmån för dem som har låga inkomster och medelinkomster - inte i första hand för dem som har stora inkomster. I Gunnar Hökmarks skatteförslag, som har levererats i ett antal motioner i riksdagen, gynnas höginkomsttagare. Den som tjänar, låt säga, 80 000 kr får en skattesänkning med 15 000 kr i månaden. För en låginkomsttagare som tjänar 12 000 kr blir skattesänkningen en tiondel, 1 500 kr. Det är tio gånger så hög skattesänkning till höginkomsttagaren. Till en sådan skattesänkning säger regeringen definitivt nej. Nu säger Gunnar Hökmark: Vi ska sänka skatterna för att minska bidragsberoendet. Är det så, Gunnar Hökmark, att den som tjänar 80 000 kr har tio gånger större bidragsberoende än låginkomsttagaren? Är det därför ni vill sänka skatten med 15 000 kr för den stackars inkomsttagare som tjänar 80 000 kr och som uppenbarligen måste vara mycket bidragsberoende i Moderaternas värld? Nej, de skattesänkningar som har gjorts från regeringens sida de två senaste åren, i år och förra året, har ju haft en profil där det är de med lägre inkomster och vanliga inkomster som har fått en skattesänkning. Det är en helt annan typ av politik. Gunnar Hökmark kommer inte ifrån det faktum att arbetslösheten i det närmaste skulle fördubblas med den politik som Gunnar Hökmark för här i riksdagen. Om man tar bort 15 miljarder kronor från kommuner och landsting tar man också bort 50 000 arbetstillfällen. Om man tar bort 8 miljarder kronor från arbetsmarknadspolitiken kastar man också ut 60 000 personer i ren arbetslöshet. Det är 110 000 personer som på ett bräde skulle tillföras arbetslöshetskön. Jag förstår nu, Gunnar Hökmark, att Moderaterna när regeringen och riksdagen för några år sedan lade fast målet att halvera arbetslösheten från 8 % till 4 % motsatte sig detta. Jag förstår att Moderaterna vare emot detta eftersom Moderaterna snarast vill att man ska fördubbla arbetslösheten med den politik man för i dagsläget. Det är klart att det är en mycket bedräglig form av politik som Moderaterna för på det området. Det finns fortfarande en chans, Gunnar Hökmark. Jag ställde ett antal frågor. Inte en enda av frågorna har besvarats. Hökmark säger: Vem vill inte minska socialbidragsberoendet? Men min precisa fråga var ju: Vill Hökmark och Moderaterna halvera socialbidragsberoendet som regeringen har föreslagit?

Fru talman! Jag trodde att det framgick av mitt förra svar. Ja, vi vill både halvera bidragsberoendet och gå vidare långt mer än vad regeringen vill. Vi har dessutom en politik för att genomföra detta. Där vill jag gärna säga att om det är så att Sverige har världens högst beskattade låginkomsttagare skulle skatten kunna vara ett av de problem och bekymmer som skapar otrygghet i familjer och hushåll - inte bara genom att den driver fram ett bidragsberoende utan också genom att den leder till att man har mycket små marginaler i det enskilda hushållet. Då gör Bosse Ringholm så att han som en struts väljer att inte tala om de förslag som vi moderater liksom andra borgerliga partier har för att se till att världens högst beskattade låginkomsttagare inte längre ska vara detta. Han talar om andra skattesänkningar, som visserligen är viktiga men som inte har den avgörande och viktiga sociala funktionen att se till att minska bidragsberoendet. Så, Bosse Ringholm: Tala om det som är våra förslag i stället för att tala om något annat varje gång vi diskuterar politiken. När det gäller frågan om arbetslösheten tycker jag i grunden att det har blivit klart i den här kammaren att det är så som vi från borgerligt håll säger, att vi har den högsta arbetslösheten i modern tid under en högkonjunktur. Vi har också fått ett besked om att detta inte är något problem som socialdemokraterna i regeringen, eller ens stödpartierna, vill tala om. Ni förtränger detta, och därmed förtränger ni också politiken. Vänsterpartiet, konstaterar att det är en brist i regeringens politik att ni inte gör något för att öka företagandet och därmed skapa fler jobb. Det är det som leder till att vi får en finansminister som står och talar om att man har lagt ut uppdrag till AMS och att man ska förändra olika bidragssystem. Men ni har ingen politik för att skapa fler nya jobb som är varaktiga över konjunkturutvecklingen. Ni har ingen politik för att se till att Sverige blir ett vasst land, ett ledande land, när det gäller konkurrenskraft, företagande och kunskap. Ni cyklar runt i era bidragssystem. Då upprepar ni på nytt det som var 1980-talets misstag. Anledningen till att vi tar upp detta är att regeringen själv har presenterat det. Det är förmodligen skrivet av Göran Persson men inte läst av Bosse Ringholm. Problemen uppstod när man ökade utgifterna. Det är därför vi pekar på det allvarliga i att ni i stället för att sänka skatter samt reformera och öppna upp så att fler kan få jobb ökar på utgiftstakten. Vi har nu en utveckling där utgiftstaken höjs i dubbelt så snabb takt som de gångna åren samtidigt som tillväxttakten minskar. Det är ingenting annat än att på nytt upprepa den politik som ni varnar för i ert eget bokslut över 90 talet. Gör inte om de misstagen, och gör inte om misstaget att inte tala om den arbetslöshet som är det viktigaste hindret mot att Sverige ska få en rejäl tillväxt. När Bosse Ringholm struntar i att tala om arbetslösheten borde han skämmas.

Fru talman! Jag får inkassera en framgång. Det är att Gunnar Hökmark nu instämmer i regeringens förslag om ett mål att halvera socialbidragsberoendet. Sedan har vi förmodligen helt olika uppfattningar om hur vi ska nå detta mål, men det är ändå en framgång att jag på en av de frågor som jag ställde nu fick ett tydligt svar. Det finns ytterligare tio frågor att hantera, Gunnar Hökmark. Sedan har jag fortfarande svårt för det här med bidragsberoendet, att vi ska ha en skattesänkning för att minska bidragsberoendet. Är det så, Gunnar Hökmark, att den som tjänar 80 000 kr är den som är mest beroende av bidrag? Det är ju den som får den största skattesänkningen i moderaternas förslag. Varför ska de med inkomster på 80 000 kr ha tio gånger så hög skattesänkning som låginkomsttagare? Är det för att de som har en inkomst på 80 000 kr är mest bidragsberoende, Gunnar Hökmark? Det är en fråga som återstår att förklara. Vi har i denna kammare under flera år presenterat förslag för att minska arbetslösheten. Vi har, som jag nämnde när jag gick igenom det här förut, ett stort antal nya förslag i vårpropositionen. Regeringen har uppfattningen att vi har för hög arbetslöshet även när vi nu har nått 4-procentsmålet. Det är inget slutmål för arbetslösheten. Vi ska pressa ned arbetslösheten ytterligare ett steg. Det är därför vi ständigt återkommer med nya förslag. Det är därför vi har höjt ambitionsnivån och lagt fram ett sysselsättningsmål på Det är utomordentligt märkligt att höra att den som själv lägger fram förslag som egentligen skulle fördubbla arbetslösheten bekymrar sig för att den socialdemokratiska regeringen inte skulle driva arbetslöshetsbekämpningen vidare. När vi lade fram förslaget om 4-procentsmålet hånades regeringen och socialdemokratin av Gunnar Hökmark, Lars Tobisson och andra för att det var ett fullkomligt orealistiskt och alldeles felaktigt förslag och mål. Nu har målet nåtts. Jag begär inte att vi ska få ett tack från moderaterna för att vi har nått målet. Men jag kan i alla fall be om respekt för att det har gjorts ett utomordentligt bra arbete på många håll i vårt land just för att nå målet på 4 % arbetslöshet. Och den socialdemokratiska regeringen kommer att arbeta vidare för att kunna minska arbetslösheten ytterligare. Men om Gunnar Hökmark nu har klarat av en fråga om att halvera socialbidragsberoendet, så har han frågorna om stödet till barnfamiljerna, om stödet till pensionärerna, förbehållsbeloppet och om de höjda bostadstilläggen till pensionärerna kvar. Är moderaterna för eller mot? Är moderaterna för eller mot ytterligare pengar till tandvården? Är moderaterna för eller mot nära 4 miljarder kronor till sjukvården som föreslås? Är moderaterna för den miljardsatsning som vi vill göra på arbetsskadeförsäkringen? Inget svar. Är moderaterna för den a-kassereform som vi föreslår med höjda både golv och tak? Inget svar. Beträffande stödet till invandrarna och många andra frågor återstår svaret, Gunnar Hökmark.

Fru talman! I en debatt bör man ställa frågor, och man bör också svara på dem. Jag ska vara vänlig mot finansministern och ställa frågor som är lätta att svara på. Min första fråga är: Är vi tillsammans beredda att höja taken i sjuk och föräldraförsäkringarna år 2003? Jag förutsätter ett visst svar. Men finansministern ska själv få svara. Men jag hoppas på ett svar så att vi sedan tillsammans ska kunna säga: Löftena kunna ej svikas. Det är det svar som jag hoppas på. Jag vill också ställa en annan fråga. Är vi tillsammans beredda att höja taket i a-kassan år 2002? Jag hoppas att svaret ska vara detsamma på den frågan. Det är nästan ett sopranoerbjudande. Det kan nästan inte avvisas. Sedan ska jag ställa lite knepigare frågor. Om man höjer med 100 kr i år, så att den högsta ersättningen blir 680 kr, och kanske nästa år klarar av att höja till 780 kr och ha systemet att det ska gälla bara de 100 första dagarna, då skulle vi kunna få en väldigt knepig effekt för den som är arbetslös i 101 dagar. Det skulle kunna bli den effekten att den arbetslöse då förlorar 4 000 kr i månaden dag 101. Då vill jag fråga finansministern: Är det en rimlig effekt? Det skulle vara en stupstock, ett straff, för att vara arbetslös 101 dagar. Visst ska man satsa på att komma i arbete snabbare. Men det finns människor som tvingas till arbetslöshet under längre tid än 100 dagar, och de har också rätt till sin försörjning, till sin trygghet. Jag vill ställa ytterligare en fråga. Är det inte klokt, finansministern, att också svara de borgerliga partierna på deras frågor? Ska vi inte tillsammans svara dem och säga: Jo visst, vi ska göra mer för sysselsättningen. Vi ska komma tillbaka i höst med en rejäl infrastrukturproposition. Det ska vi göra. Vi har haft en del problem med taken, men det ska vi lösa. Låt oss säga det, finansministern. Jag försöker bjuda in till ett svar. Och låt oss säga att vi ska göra någonting till hösten åt småföretagens problem. Simplexgruppen ska en gång för alla slutredovisa denna höst. Förenklingar ska komma. Vi ska se över skattefrågorna. Vi kanske ska växla en del skatter. Vi kanske ska se över 3:12-reglerna, minska en del skatter för småföretagen och ta bort en del onödiga skattesubventioner för småföretagarna, t.ex. det stöd som går till storföretaget Ericsson och som Riksdagens revisorer har kritiserat så hårt. Vi kanske kan använda dessa pengar på mer effektiva skattesänkningar i t.ex. vissa riktade tjänstesektorer eller för att ta bort arbetsgivarinträdet, som småföretagen verkligen vill och begär. Ska vi inte svara så, finansministern, så att vi svarar åt båda håll?